Herr talman! Först vill jag fråga utrikesministern huruvida statsministern kommer att delta i debatten. Det har ju betydelse för oss när vi skall lägga upp vårt dagsprogram att veta om vi skall stå på pass hela dagen eller om vi kan smita iväg och dricka en kopp kaffe utan att få kritik för det. Det vore bra om vi kunde få ett klarläggande huruvida statsministern kommer att delta. Jag vill så säga att jag tycker det var ett bra klarläggande utrikesministern gjorde när det gäller Karlskrona och ubåtsfrågorna över huvud taget. De missförstånd som funnits i tidningarna och i massmedia i övrigt tror jag beror på att det har förekommit ett antal uttalanden från regeringen som inte har varit tillräckligt klara. Därigenom har det uppstått en tveksamhet, och det var en bra uppstramning som Lennart Bodström gjorde. Men det är också möjligt att de vacklande signaler som vi ibland tycker kommer från regeringen beror på att statsministern har en dubbelroll. Tvärtemot vad som normalt gäller är Olof Palme ordförande i Palmekommis sionen och har därigenom hela tiden att ta dubbla hänsyn. Vi tycker inte att det är särskilt lyckat att Olof Palme, till skillnad från andra ledamöter, själv sitter i en regering — det är ju inte regel i dessa kommissioner. Det är möjligt, t.o.m. troligt, att detta innebär att Olof Palme här tar hänsyn till både sin roll som ordförande i Palmekommissionen och naturligtvis sin egenskap av svensk statsminister. Vi tycker inte att det är bra. Jag tror också att det kan vara ett skäl till att man ibland uppfattar den svenska regeringens hållning som en aning vacklande. Lennart Bodström gjorde i dag vad gäller inställningen i ubåtsfrågan ett klarläggande som var bra. Vi kunde alltså konstatera att det var sovjetiska ubåtar i Gåsöfjärden, och ubåtsskyddskommissionen slog fast detta i fråga om Hårsfjärden. Jag citerade det i mitt inledningsanförande och behöver inte göra det ännu en gång. Kommissionen skrev faktiskt också att andra kränkningar under 1980-1982 utförts av ubåtar tillhörande Warszawapakten. Sedan dess har vi haft ett stort antal fortsatta kränkningar. Det är korrekt att vi inte kunnat fastslå någon nationalitet. Men det är å andra sidan relativt naturligt att man riktar misstankarna i viss riktning i en sådan situation. Det är också ganska naturligt att man inte minst från sovjetiskt håll rimligtvis antar att vi misstänker Sovjetunionen. Det måste te sig som mycket naturligt även för andra utländska bedömare att göra detta. Det är därför som vi så kraftfullt har invänt mot att regeringen, i oträngt mål, utan något krav på sig och mitt under den största ubåtsskyddsoperationen någonsin, plötsligt tar ett aktivt initiativ och inbjuder ett ryskt statsråd. För första gången på många år har man alltså ett utbyte på statsrådsnivå. Det må vara att ni själva inte tycker att detta är märkvärdigt, men jag kan garantera att all utländsk opinion har bedömt detta som mycket förvånande. Vi lever icke i ett lufttomt rum. Hur har det från sovjetisk sida uppfattats, att man från svensk sida i detta läge har gjort denna bedömning? Lennart Bodström har fel när han säger att vi inte har kritiserat detta. Både vid partiledaröverläggningar och i utrikesnämnden har vi från moderat håll sagt att vi inte anser att det är lämpligt att återuppta utbyte på statsrådsnivå förrän avsevärd tid har förflutit utan att vi haft några kränkningar. En annan fråga som jag tagit upp är att vi nu inte vet exakt vad som hänt eller händer i Karlskrona. Av den anledningen tycker vi att det vore värdefullt om ubåtsskyddskommissionen nu inkallades, så att man får möjlighet att värdera, pröva, se och bedöma mönstret.

Sammanfattningsvis, herr talman, har Lennart Bodström antagit ett något mildare tonfall än vad regeringschefen brukar göra. Det blir då ofta också lättare att föra en saklig diskussion. Jag delar utrikesministerns uppfattning att vi är överens om det allra mesta och om de stora frågorna i svensk utrikesoch säkerhetspolitik, och det är till gagn för Sverige. Det hindrar inte att vi kan ha och skall ha meningsutbyten i vissa frågor — som vi har nu —, men värdet av en övergripande enighet är naturligtvis stort, och det är värdefullt att debatten har kunnat föras i så värdiga former.

Herr talman! Utrikesministern åberopade överläggningar i partiledarkretsen och i utrikesutskottet som gällde våra relationer till Sovjet. Jag skulle vilja säga att utrikesministerns beskrivning kräver någon komplettering.

Mot detta har vi från centerns sida inte anfört någon kritik. För det andra har jag tillåtit mig säga att ett nästa steg lämpligen kunde vara det utbyte på jordbruksministernivå som under hand länge har varit i fråga. Men jag hoppas att utrikesministern är villig att bekräfta att vi från vår sida har sagt ifrån att ett initiativ i detta avseende borde anstå till dess vi har fått ytterligare ljus över den situation som nu råder i Karlskrona. Det finns enligt vår uppfattning ingen anledning att just i denna situation ta sådana initiativ. I själva huvudfrågan, dvs. att vi inte skall reagera utrikespolitiskt på annan grund än fakta, är vi helt ense. Men jag har funnit anledning att komplettera utrikesministerns beskrivning av de samtal som har ägt rum med att konstatera att vi för vår del har avrått från att ta nya initiativ. Något ord om ubåtskommissionen: Jag delar uppfattningen att den gjorde ett mycket förtjänstfullt arbete och att den var en alldeles utomordentlig grund för det fortsatta utrikespolitiska agerandet. Jag vill inte utesluta att det kan finnas anledning att göra en motsvarande undersökning av vad som har skett och sker i Karlskrona. Men jag tror att det är mycket viktigt att vi låter militären klara av sin uppgift först. Jag menar helt enkelt att det kan väcka olust och missförstånd, både här hemma och där ute, om vi politiker plötsligt skulle säga att den analys, den undersökning, som det åligger militären att göra med sin utrustning och sina metoder, skulle övertas av oss politiker i detta skede. Det tror jag vore att ha litet för bråttom. Personligen tror jag att vi har anledning att avvakta den rapport som överbefälhavaren har lovat komma med i april månad och med den som grund ta ställning till om man skall göra det ytterligare arbete som en parlamentariskt sammansatt kommission kan göra.

Herr talman! Också jag gläder mig åt att debatten har förts med lugn och saklighet. Det beror naturligtvis på ämnet — det kan också bero på vilka det är som för debatten. Regeringsdeklarationen finner jag på det hela taget välskriven och välbalanserad. Jag tolkar det så att ledningen i utrikesdepartementet numera har lättare att utnyttja den sakkunskap och erfarenhet som finns inom utrikesdepartementet än man hade under ett första inledande skede. Så till de frågor jag ställde. Jag sade inte att utrikesministern har tegat om läget i Iran — jag sade att det har funnits en motvilja mot att kritisera regimen i Iran. Det tror jag är alldeles påtagligt. Den utveckling som där har ägt rum har ju inte varit den som statsministern gav uttryck för strax efter det att Khomeini hade kommit till makten; den har gått i precis motsatt riktning. Det är naturligtvis i ljuset av detta som många har en känsla av att man mätt med annat mått i beskrivningen av utvecklingen i Iran än man normalt har gjort. Det kan ha sina psykologiska förklaringar, men jag tror att det finns anledning att skärpa tonen, för utvecklingen där är på ett sätt nästan unik i världen. Jag sade att man fört landet flera århundraden tillbaka, och det är förvisso inte om många stater i världen man kan säga det. Beträffande Sydafrika gällde inte min fråga hur regeringen såg på detta land utan hur socialdemokratin såg på det. En framträdande socialdemokratisk riksdagsman sade häromveckan att han ansåg att ifrågavarande lagstiftning bör avskaffas. Det var i ljuset av detta som jag ställde frågan om det var denna uppfattning som det socialdemokratiska partiet nu hade. Så till frågan om regeringens handläggning av kränkningarna i Karlskrona. Jag har egentligen inte några invändningar att komma med. Jag tycker att regeringen på det hela taget har skött handläggningen bra. Man kan kanske säga att det i ett första inledande skede kunde ha sagts något ord av stöd för försvarets ansträngningar. Jag tycker att det sedan har gjorts en del olyckliga uttalanden. Att föra in Loch Ness-odjuret i beskrivningen av vad som händer i Karlskrona kan ju inte vara ägnat att förstärka modet hos dem som fortsätter dag efter dag och vecka efter vecka med ansträngningar där nere. När det gäller tidpunkten för att normalisera utbyteskontakterna — en normalisering hoppas vi alla skall komma till stånd — vill jag säga att den tidpunkten måste väljas med mycket stor omsorg. Det har inte riktats någon kritik från folkpartiets sida mot att man har ett utbyte med Sovjetunionen på tjänstemannanivå — inte heller mot att man så småningom återupptar förbindelserna också på statsrådsnivå. Men själva tidpunkten bör väljas med finess. Det kan ibland vara så att man kan dröja något och då vinna mera av allmän förståelse för en sådan åtgärd. När det gäller behovet av att utvärdera vad som skett i Karlskrona delar jag Thorbjörn Fälldins uppfattning att man inte skall tillsätta en ubåtskommission förrän försvarets insatser i Karlskrona har avslutats. Just nu skall vi ge allt stöd till försvarets fortsatta ansträngningar. När insatserna har avslutats finns det anledning att analysera vad som har hänt och att dra de politiska slutsatserna. Då tror jag också att det kommer att bli aktuellt, kanske inte att återinkalla ubåtskommissionen men att sätta till en ny kommission, som får undersöka vad som egentligen har hänt i Karlskrona.

Herr talman! När det gäller frågan om att inkalla ubåtsskyddskommissionen eller tillsätta någon annan utredning vill jag erinra om att ubåtsskyddskommissionen tillsattes för att utvärdera händelserna i Hårsfjärden och för att se hur militären hade verkat där och hur samarbetet fungerat med de civila myndigheterna. Kommissionen skulle lägga fram förslag som var grundade på denna granskning. Kommissionen kom också med förslag om skärpta bestämmelser för ingripande med vapenmakt, förslag som regeringen förelade riksdagen och som där godkändes. Regeringen har också anslutit sig till ubåtsskyddskommissionens rapport. Beträffande den senare tidens händelser har vi haft regelbundna föredragningar från de militära myndigheterna — överbefälhavaren, försvarsstabschefen och marinchefen. Det har varit föredragningar för enskilda statsråd och för regeringen och dessutom genomgångar med oppositionens ledare. Jag tror att regeringen nu har en så klar uppfattning om vad som förekommit som det är möjligt att få. Det finns en direktkontakt mellan den militära ledningen och den politiska ledningen, så i varje fall för tillfället är inte något mellanled nödvändigt. Men om det, efter överbefälhavarens kommande rapporter, skulle visa sig föreligga ett behov av ytterligare utredning, kommer regeringen att pröva saken. I fråga om vårt utbyte med Sovjetunionen i form av ministerbesök vill jag inte gå alltför långt genom att framhäva motsättningar. Det är ostridigt att man från de övriga partiernas sida, möjligen med undantag för moderata samlingspartiet, sagt att det är en förnuftig linje att börja med att inbjuda jordbruksministern, som ju redan tidigare var inbjuden till Sverige. Det skall också medges att man samtidigt uttalade att det bör förflyta en passande tid mellan det besök som gjordes i Sovjetunionen av chefen för vår politiska avdelning och det kommande ministerbesöket. Det lär det nog också göra, för jordbruksministerns besök är tänkt att äga rum någon gång i början av juni. Det är ett par månader till dess, så det blir god tid att se hur situationen utvecklar sig under dessa månader. Man kan inte gärna ringa upp ett främmande lands minister och säga att nu har läget klarnat i sådan omfattning att det vore bra om ni kom i nästa vecka. Jag skulle tro att några månaders förvarningstid är vad också andra länders regeringar behöver för sin tidsplanering. Ulf Adelsohn har ställt frågan om statsministern kommer att delta i den här debatten. Det är inte så lätt för mig att svara på den frågan, men jag skulle vilja påstå att om statsministern blir apostroferad i tillräcklig grad, är det troligt att han begär ordet för att göra ett inlägg. Ulf Adelsohn har möjligen genom sitt inlägg kommit mycket nära den gräns där det föreligger risk att den tilltänkta kafferasten inte kan bli av omedelbart. Men det får den fortsatta händelseutvecklingen här utvisa. Vad jag för min del vill framhålla är att jag inte kan se att det för den svenska regeringen eller för riksdagen är någon nackdel att Olof Palme har behållit uppgiften som ordförande i den oberoende kommissionen, något som ger honom möjligheter till internationella kontakter vilka vi i mycket stor utsträckning har nytta av. Jag ser inte heller någon nackdel i att Olof Palme behållit uppdraget från FN:s generalsekreterare att fungera som medlare i konflikten mellan Iran och Irak. Han har troligen större utsikter att nå resultat än andra som utan generalsekreterarens uppdrag erbjudit sig att fylla rollen som medlare. Till Jan-Erik Wikström vill jag säga att det alltid är intressant att av någon som är väl förfaren i regeringskonsten bli recenserad i hur arbetet nu bedrivs i utrikesdepartementet. Det var ju skönt att höra att Jan-Erik Wikström anser att en bättring har skett när Jan-Erik Wikström granskat vår verksamhet med sina erfarna ögon. Jag vill ändå föreslå att eventuella kommentarer om det sätt på vilket vi förbereder vårt arbete kunde få höra hemma i tidningarnas särskilda skvallerspalter för struntprat och inte dras in i den debatt vi för här. I det sammanhanget vill jag anknyta till en något allvarligare sak. Jan-Erik Wikström försöker göra gällande att det finns olika nyanser i uttalanden som statsråd gör. Ja, förvisso kan det göra det, även om de som talar vill uttrycka en och samma mening. Alla som hittills har uppträtt i denna debatt har betonat det angelägna i att det förekommer en utrikespolitisk debatt mellan partierna, men också en debatt som är folkligt förankrad. Skall det vara någon mening med en fri debatt, kan vi inte hålla samma tal allesammans. Jan-Erik Wikström borde som liberal acceptera att en tanke kan uttryckas på olika sätt. Man måste ändå försöka se till viljan och avsikten med de anföranden som hålls. De går ut på att framföra ståndpunkter och redovisa huvudlinjer i svensk utrikespolitik. Om den ene talaren säger att man för det första, för det andra och för det tredje skall göra det och det, och den andre talaren säger att man skall göra dels det och dels det, så upptäcker alltid någon felfinnare sådana nyanser som gör att det kan påstås existera oenighet i regeringen. Det här är också allvarligt när det gäller frågan om möjligheterna att föra en debatt i våra partier. Det är inte så att var och en i det socialdemokratiska partiet måste fråga regeringen vad han eller hon får säga i utrikespolitiska frågor. Regeringen bör inte heller säga till någon om ett uttalande var lämpligt eller olämpligt.

Om vi skall föra en utrikespolitisk debatt som verkligen förtjänar att kallas så, då måste det också vara viktigt — för att få bredd och djup i debatten — att se till avsikten, tillåta nyanser och att försöka förstå vad som är meningen med vad som sägs. Man skall inte ägna sig åt felfinneri eller åt att försöka konstruera motsättningar där sådana inte finns. Särskilt den som i andra sammanhang försvarar debattens frihet bör inte ägna sig åt detta.

Herr talman! Inför risken, som utrikesministern säger, att statsministern går upp i debatten om man apostroferar honom för mycket, så skall jag inte apostrofera honom alls. Men låt mig ta upp två saker. Vi delar uppfattningen att ubåtsskyddskommittén inte skall inkallas förrän den militära operationen är avslutad. Först skall självklart det göras som militärledningen anser vara lämpligt i både tid och rum. Beträffande den andra frågan, som egentligen är den om vilken vi strider, nämligen normaliseringen av statsrådsutbytet med Sovjetunionen, så har jag hela tiden deltagit i överläggningarna på den punkten. Utrikesministern säger att det inte har framförts några invändningar mot regeringens agerande från de övriga partierna, möjligen med undantag av moderaterna. Det är alldeles riktigt att varken folkpartiets eller centerns representanter gjorde några invändningar när den här saken togs upp i höstas. Uttrycket ”möjligen med undantag av moderaterna” är väl milt. Vi sade att det i och för sig är riktigt att man skall återuppta och normalisera kontakterna med Sovjetunionen, men först sedan en ansenlig tid förflutit efter det att ubåtskränkningarna bevisligen upphört. Det har hela tiden varit vår ståndpunkt. Om det är någonting vi önskar så är det att ubåtskränkningarna skall upphöra, att alla länder skall respektera vår nationella suveränitet och inte kränka våra gränser. Vi ser det som naturligt att återuppta kontakterna, men det skall ha förflutit en ansenlig tid efter det att kränkningarna har upphört. Vad som sedan hände var att vi i Karlskrona fick den största ubåtsskyddsoperationen i modern tid. Precis när den pågår passar regeringen på att aktualisera en inbjudan till ett sovjetiskt statsråd. Det är denna signal som enligt all diplomatisk och internationellt vedertagen praxis är det avgörande. Självfallet är inte det väsentliga om ett sovjetiskt statsråd kommer i juni, juli eller augusti. Det begriper alla att statsrådsinbjudningar inte sker med några dagars varsel. Det är riktigt, som Thorbjörn Fälldin säger, att man från centerhåll undrade om inbjudan verkligen hade överlämnats. Jag kan betona att statsministern för sin del knappast verkade medveten om huruvida den hade överlämnats eller inte, men statsministern var helt på det klara med att så skulle ske, om än — som han uttryckte det — i s.k. snigelfart. Det har varit en målmedveten och klar strävan från samtliga företrädare för den svenska regeringen att normalisera relationerna och utbytena på statsrådsnivå, att aktualisera inbjudan av den sovjetiske jordbruksministern och att göra detta oberoende av operationerna i Karlskrona. Vi moderater gjorde invändningar från början och ville att en ansenlig tid skulle förflyta. Från centerns och folkpartiets sida har man — sedan frågan blev aktuell mitt under Karlskronahändelserna — anmält den tveksamhet som Thorbjörn Fälldin redogjorde för här i talarstolen. Men den svenska regeringen har — tvärtemot all tänkbar diplomatisk praxis och trots uttalade tveksamheter från andra politiska partier — aktualiserat och envetet drivit denna fråga på ett sätt som jag tycker är felaktigt.

Herr talman! Jag blev litet förbryllad av utrikesministerns inlägg. Jag vet att det har varit ett inledningsskede i utrikesministerns karriär som statsråd som har ifrågasatts av många. Jag har inte deltagit i den trafiken. I dag försökte jag säga någonting som skulle vara ett beröm eller en komplimang. Då lämnade utrikesministern plötsligt alla färdigskrivna repliker och fick ett temperamentsutbrott. Det är roligt att se att utrikesministern har temperament, men det jag sade var faktiskt menat som en komplimang. Är man ovan vid det, har man också svårt att ta emot en komplimang. Ta till er det jag sade, herr utrikesminister! Vad var det för felfinneri som jag ägnade mig åt? Jag frågade om socialdemokraterna stod bakom en uppfattning i en sakfråga som en känd och aktad socialdemokratisk ledamot av denna kammare har givit uttryck för. Är det felfinneri? Är det struntprat? Jag har tolkat det så, att utrikesministern möjligen har blivit så indignerad över detta uttalande att han tycker att det är förskräckligt att jag över huvud taget omnämner det. Men det var ju uppseendeväckande att någon som är ledamot av denna utredning sade att vi bör avskaffa lagen om investeringsförbud i Sydafrika. Det var den sakfrågan som jag tog upp. Jag tycker att det är utmärkt med en utrikespolitisk debatt, och jag lovar att alltid försvara utrikesministerns yttrandefrihet, särskilt när han lämnar de färdigskrivna replikerna och visar sitt temperament och engagemang. Jag vill tillägga att jag tycker det är bra att regeringen i de yttersta av dessa dagar har lagt fram en tilläggsproposition och ökat på biståndet med 300 miljoner. Jag var bland dem som häftigast kritiserade regeringen för sveket mot biståndsmålet. Nu har man visserligen inte nått ända fram, men man har ändå tagit ett betydande steg för att återställa biståndet till den tidigare nivån. Jag vill — för tydlighetens skull — poängtera att jag säger detta utan ironi. Det är en komplimang till utrikesministern, som med stöd av skickliga medarbetare i utrikesdepartementet har lyckats åstadkomma detta. Jag tror att kammarens ledamöter i övrigt inser att det jag sade har den karaktären. Så ett ord till Lars Werner. Lars Werner vädrar morgonluft. Man har inte hittat någonting i Karlskrona, och så drar han i gång ett väldigt resonemang. Jag skulle vilja säga att när jag — och jag tror de andra — talat om enighet om svensk försvarspolitik och svensk utrikespolitik, så har det inte omfattat vänsterpartiet kommunisterna. Lyckligtvis har vi i svensk utrikespolitik och svensk försvarspolitik inte gjort oss beroende av vänsterpartiet kommunisterna.

Herr talman! Jag vill som svar på den frågan om kärnvapenfri zon i Norden säga att vi bedriver ett fortsatt utredningsarbete i utrikesdepartementet. Jag hoppas också kunna överlägga med nedrustningsdelegationen i frågan. Om det sedan blir möjligt att lägga fram förslag kommer dessa givetvis att redovisas i utrikesnämnden, innan vi går vidare med dem. En motsvarande utredningsverksamhet hoppas jag pågår på alla möjliga plan ii de övriga nordiska länderna. Jag anser att frågan är viktig, och mycket återstår att göra. Jag vill också framhålla att de som angriper frågan om en nordisk kärnvapenfri zon genom att finna än den ena och än den andra invändningen har inte därmed anledning att säga att man inte skall fortsätta arbetet med frågan. Det finns t.ex. de som menar att man genom ett avtal om en kärnvapenfri zon eller någon annan form av utfästelse där supermakterna är inblandade skulle försätta sig i ett osäkrare läge, eftersom utfästelsen kunde brytas. Det är emellertid svårt att se att man utan varje utfästelse eller överenskommelse skulle leva säkrare än om man hade en sådan. Men den som hävdar att en kärnvapenfri zon skall lösa alla våra säkerhetspolitiska problem, kan lika gärna lägga åt sidan alla förhoppningar om att nå målet. Det finns både föroch nackdelar med en nordisk kärnvapenfri zon, och det fordras att alla de tilltänkta deltagande länderna finner att fördelarna överväger nackdelarna för att det skall bli en sådan zon. Att vi skulle få ett läge där parterna såg uteslutande fördelar och inte en enda nackdel är nästan en absurd tanke. Det är verkligen inte så att vi nu har uteslutande fördelar av att sakna en nordisk kärnvapenfri zon, utan man kan tydligt se många nackdelar med detta.

Herr talman! Vi börjar nu en debattrunda mellan företrädare för utrikesutskottet. Det är inte min avsikt att beröra alla de olika frågor som nämnts i regeringsdeklarationen eller som förekommit tidigare i dagens debatt, utan jag väljer att ta upp några problem som jag från mina utgångspunkter tycker är angelägna att föra fram. I det inledande avsnittet i regeringens utrikespolitiska deklaration sägs följande: ”En bred enighet kring grundlinjerna i neutralitetspolitiken är en väsentlig tillgång för vårt land.” Jag kan som ordförande i utrikesutskottet säga att vi försöker låta samma anda prägla arbetet där. Vi finner att det är ytterst betydelsefullt inför omvärlden att vi kan nå breda lösningar och bred enighet när det gäller utrikespolitiken i Sverige. Det innebär inte att vi är överens i alla frågor, men vår teknik är mycket ofta att försöka framhäva de punkter där vi är eniga och tona ner de punkter där vi inte är överens. Ett par av dagens talare har erinrat om det betänkande om nedrustningsfrågorna som utrikesutskottet presenterade i höstas. Jag tror att det var Ulf Adelsohn som därvid uttalade sin tillfredsställelse med att vi alla slog fast sambandet mellan fred och frihet. Möjligen missförstod jag den moderate partiledaren, men om han menade att detta var någonting som socialdemokraterna i höstas kommit på och inte tidigare slutit upp kring, var detta en felaktig beskrivning. Sambandet mellan fred och frihet har den svenska socialdemokratin alltid upplevt som väsentligt och slagit fast. Det som på den punkten har skilt oss och moderaterna har varit att man från den moderata sidan väldigt ofta har sagt — och det framgick också av den motion som behandlades i höstas — att man först skall klara frihetsfrågorna och försöka lösa de ideologiska motsättningarna och därefter angripa fredsfrågorna och nedrustningsfrågorna. En stor framgång när det gäller det utskottsbetänkandet var att även moderaterna skrev under följande: ”Arbetet för frihet från förtryck och orättvisor i alla länder är också ett arbete som ökar förutsättningarna för en varaktig fred. Det finns således även av detta skäl anledning för Sverige att fortsatt aktivt verka för mänskliga rättigheter och alla folks frihet. Detta arbete bör bedrivas i alla därtill ägnade fora. Det bör dock inte göras till en förutsättning för nedrustningsarbete.” Vi bör således arbeta vidare med nedrustningsfrågorna, även om frihetsproblemen inte har lösts och kanske icke kommer att lösas på mycket lång tid. Herr talman! När Stockholmskonferensen öppnades i januari möttes den av ett mycket stort intresse, inte minst bland den breda svenska allmänheten. Sedan den första sessionen avslutats möter väl många av oss en viss osäkerhet och kanske också en viss besvikelse bland våra väljare över att vi inte nådde litet längre under de här månaderna. Som medlem av den svenska delegationen vill jag gärna säga att det här är ett mycket segt arbete, och vi kan inte förvänta oss några snara resultat. Den svenska väljarkåren bör ha klart för sig att det kommer att ta mycket lång tid, innan det uppnås några resultat. Det internationella förhandlingsarbetet är utomordentligt segt och långdraget. Jag kan erinra om att det tog tre år i Madrid att nå fram till mandatet för Stockholmskonferensen. Så segt var det alltså, och vi kan alltså inte räkna med några snabba resultat. Jag vill emellertid säga att det ändå skulle vara värdefullt, om man under Stockholmskonferensens nästa fas kunde komma fram till en diskussion i de reala frågorna, så att man inte bara gör deklarationer av den typ som vi har mött under de här månaderna. Det vore ytterst värdefullt, om man kunde komma fram till förhandlingar om de framlagda förslagen. Av det skälet utgår jag ifrån att de månader som ligger mellan den första och den andra sessionen kommer att utnyttjas i de olika huvudstäderna för försök att realistiskt angripa de förslag som har lagts fram. Det fina som skett under Stockholmskonferensens två månader är att det har presenterats förslag, och det har också gått snabbare än vad som är normalt vid denna typ av konferenser. Under de två månaderna har det lagts fram mycket väsentliga förslag, inte minst från de alliansfria staterna, NN staterna, där Sverige aktivt medverkar. Politiker är med i den svenska delegationen, och jag vill gärna säga att detta är ytterst värdefullt. Detta gäller även FN-delegationen. Sverige är ett av de få länder, där riksdagsmän medverkar i de internationella organisationerna och de förhandlingar som regeringarna deltar i. Utrikesministern sade att regeringen fäster stor vikt vid att utrikespolitiken förankras i riksdagen. Detta är ett värdefullt uttalande. Som medlem av utrikesnämnden sedan många år tillbaka noterar jag med tillfredsställelse att utrikesnämnden numera sammanträder oftare än den gjorde under de sex år det var borgerliga regeringar i Sverige. Väsentligt utrymme i regeringsdeklarationen ägnas åt frågan om de mänskliga rättigheterna. Jag vill i detta sammanhang säga några ord om Europarådet. Europarådet är egentligen det enda forum i världen just nu för internationella överläggningar där frågan om mänskliga rättigheter ägnas särskilt stor uppmärksamhet. I själva verket är detta det viktigaste inslaget i Europarådets arbete. Allmänheten vet mycket litet om Europarådet. Över 350 miljoner människor i de västeuropeiska demokratierna för genom Europarådet en gemensam europeisk dialog. Alla de europeiska demokratierna, utom Finland, är med i Europarådet, såväl i parlamentarikerförsamlingen som i ministerkommittén. Många av de framsteg som har nåtts i det europeiska samarbetet har förberetts av Europarådet, och mycket väsentlig är den konvention mot dödsstraff som Europarådet nyligen har antagit. Jag beklagar att det inte har varit möjligt för Finland att bli medlem. Från Europarådets ledning har det gjorts försök att verka för att Finland skall söka medlemskap, men Finland har inte funnit det förenligt med sina intressen, vilket jag beklagar. Jag ser fram mot den dag då även Finland kommer att bli medlem av Europarådet. I arbetet med de mänskliga rättigheterna inom Europarådets förhandlingar har Turkiet spelat en stor roll. Det är uppenbarligen så, att det har gjorts vissa framsteg i Turkiet den senaste tiden. Men det har inte gjorts så stora framsteg att Turkiet nu lever upp till de krav som Europarådet ställer på sina medlemsstater när det gäller respekt för mänskliga rättigheter. En fråga är om Turkiet är mindre demokratiskt än andra länder i världen. Den frågan diskuterar jag inte nu. Den väsentliga frågan i detta ögonblick är om Turkiet lever upp till de krav som ställs på landet för medlemskap i Europarådet. I januari behandlades denna fråga i Strasbourg, och det ställdes från den turkiska regeringens sida ganska långtgående löften om att under våren väsentliga steg skulle tas mot ökad demokrati. Bl. a. utfäste man sig att under mars månad hålla regionala val, i vilka alla partier skulle ha rätt att delta. Jag har nu förnummit att det löftet har begränsats. Ett större antal partier får delta än i riksdagsvalen i höstas, men däremot får inte de gamla partierna, som tidigare verkade i Turkiet, vara med. Det betyder t.ex. att den turkiska motsvarigheten till det socialdemokratiska partiet inte får ställa upp i de regionala valen, som skall äga rum denna månad — den 26 mars. Det partiet fick inte heller ställa upp i valet till parlamentet i höstas. Detta innebär att Turkiet inte har tagit de steg i riktning mot ökad demokrati som man i överläggningarna inom Europarådet utfäst sig att ta, och jag vill mycket bestämt beklaga det, herr talman. Regeringsdeklarationen ägnas också åt u-hjälpen, och det talas om den obeskrivliga nöden i världen. Nöden är obeskrivlig och för oss ofattbar. De som haft tillfälle att besöka u-länderna är närmast förkrossade över vad man får se. Samtidigt lever i många av dessa tredje världens länder många omätligt rika människor. Trots årtiondens försök från biståndsgivande länder att lindra nöden i tredje världen har endast i mycket ringa mån dessa länders sociala struktur påverkats. Det är att beklaga, och därför är det från mina utgångspunkter angeläget att man i överläggningar om bistånd med mottagarländer försöker betona — och betona kraftigare än hittills — kraven på en social utjämning och andra sociala strukturer än de som dessa länder nu har. Men trots detta får vi inte förtröttas i våra strävanden att få världens rika folk att öka sina insatser i tredje världen. Det gäller i mycket hög grad Förenta staterna, och det gäller också de västeuropeiska industristaterna. Det gäller i hög grad även Sovjetunionen. Vi har att i alla internationella fora där så är lämpligt resa kravet på ökade insatser för den tredje världens fattiga folk. Ulf Adelsohn talar om enprocentsmålet. Han sade — vilket jag anser att man bör diskutera — att enprocentsmålet i sig inte är det rimliga utan att det rimliga är att man når fram till en situation som innebär att man ger effektivt verkande u-hjälp. Det finns naturligtvis risk för att enprocentsmålet i sig medverkar till att man försöker göra av med pengar för att leva upp till det målet och kanske inte alltid ställer krav på effektivitet. Men när jag slår vakt om enprocentsmålet, så är det för att det ligger mycket av symbolvärde i det, såväl här hemma som i dialogen med andra länder. Enprocentsmålet är ett uttryck för det svenska folkets känsla av solidaritet med folken i de fattiga länderna, ett uttryck för vår vilja att offra för deras del. På samma sätt är enprocentsmålet ett uttryck, i dialogen med andra länder, för ett krav på att de också skall öka sina ansträngningar för att uppnå en bättre verkande u-hjälp. Under de senaste dagarna har det här i landet flammat upp en debatt om det svenska biståndets effektivitet. Jag har en känsla av att debatten delvis har missförståtts och att den felaktigt har tolkats som ett angrepp på vår svenska biståndsmyndighet, SIDA. Jag har anledning att uttala mitt förtroende för SIDA som organisation och för det arbete man utför i utvecklingsländerna. Det är klart att misstag begås, och det finns arbetskraft på alla områden som inte alltid gör rätt. Men det ger oss inte anledning att generellt kritisera SIDA, utan jag vill rent allmänt uttala förtroende för den verksamhet som utförs. Men kanske har vi alla gjort det misstaget när det gäller u-hjälpen att vi inte har ställt tillräckligt starka krav på mottagarländerna. När utrikesutskottet i somras besökte några afrikanska länder kom vi fram till att en väsentlig del av det svenska biståndet sedan det lämnats i händerna på mottagarländerna har misskötts och att man kan tala om klara misslyckanden. Detta är självfallet inte acceptabelt, och därför måste vi kanske överväga att behålla inflytandet över biståndsprojekten längre än vad vi f. n. gör och kanske också överväga att ställa krav av annan karaktär än hittills på de mottagande länderna. Jag är för min del också beredd att ta upp en diskussion om på vilket sätt vi skall ta in frågorna om de mänskliga rättigheterna i övervägandena inför avtalsuppgörelserna med de mottagande länderna. I södra Afrika har torkan lett till katastrofal nöd. Det har gagnat den sydafrikanska regeringens politik gentemot grannstaterna. I sin stora nöd har t.ex. Mogambique tvingats sluta avtal som väsentligt försvagar landets möjligheter att medverka i kampen mot apartheid. Regeringsdeklarationens uttalande om apartheidpolitiken är välgörande klar, och jag hälsar med tillfredsställelse de nordiska utrikesministrarnas inbjudan till frontstaternas utrikesministrar. En allt större del av vårt bistånd bör tillföras de folk i södra Afrika som alltmer lider av svält och av Sydafrikas grymma förakt för grundläggande mänskliga rättigheter. Denna kamp för de mänskliga rättigheterna bör i framtiden liksom hittills vara ett väsentligt inslag i Sveriges utrikespolitik.

Herr talman! Stig Alemyr hade i inledningen av sitt anförande några utvikningar om sambandet mellan fred och frihet och den moderata inställningen, vilka möjligtvis skulle kunna föranleda litet textläsning från talarstolen. Jag tycker dock att det intressanta är att ta fasta på det som förenar oss i denna fråga, och jag vill också gärna säga att de formuleringar som på denna punkt letat sig in i utrikesdeklarationen i år är föredömliga och utgör en god bas för det fortsatta arbetet. Men, herr talman, i inledningen till årets utrikesdeklaration återger regeringen några tankar om det säkerhetspolitiska läget i Norden som med tiden kommit att bli närmast kanoniska. Det gäller de nordiska ländernas gemensamma strävan efter en politik som gagnar avspänningen i regionen, den svenska neutralitetspolitikens stabiliserande roll, den tilltro som enligt vår uppfattning denna politik möter i omvärlden och de bägge maktblockens av oss förutsatta intresse av att inte rubba det säkerhetspolitiska mönster som rått i Nordeuropa under efterkrigstiden. Att dessa teser ges en så framträdande plats i årets utrikesdeklaration har självfallet sin alldeles speciella bakgrund. De slås fast som självklarheter just därför att vi kanske inte är så säkra på att de längre är så självklara. Det har kommit in ett element av smygande oro i den nordiska säkerhetspolitiska bilden. Hufvudstadsbladet i Helsingfors, vars eftertänksamma analyser ofta bildar utgångspunkt för debatten även i andra länder, ägnade den 8 mars en längre ledare åt förtroendeklimatet i Europa — en ledare som f. ö. återfinns i dagens Dagens Nyheter som signerad artikel. Utgångspunkten var Sverige — värdnation för Stockholmskonferensen, liksom den stat som med militärt våld gång på gång tvingas söka inskärpa respekt för sin territoriella integritet. Ubåtskrisen har nu åtskilliga år på nacken. Den ena jakten har följts av den andra. Det är, skriver Hufvudstadsbladet, fråga om ”den enda konflikten av internationell karaktär just nu i Europa”. Frågan som måste ställas, skriver man, är ”om Norden nu är en ”gråzon” som kommit in i ett 'skymningsläge”, en krissituation som varken är krig eller fred”. På den frågan har tidningen självfallet inget svar, men man anger i alla fall några tänkbara utgångspunkter. ”Om man ser på de senaste årens säkerhetspolitiska debatt om Norden och därtill beaktar de reaktioner som de norska och svenska ubåtsjakterna har väckt, får man lätt intrycket att det finns marginaler att spela med i denna del av Europa. I Centraleuropa är läget stabilt, för att inte säga låst. Man måste ner till Medelhavet och Mellersta Östern för att åter träffa ett spelrum” mellan Öst och Väst.” När regeringen därför i utrikesdeklarationen slår fast att man utgår från att de båda maktblocken har ett oförändrat intresse av stabilitet i det politiska mönstret i Europa, är det således en utgångspunkt med vissa trevande frågetecken. Under 1970-talet ökade det nordeuropeiska och nordatlantiska områdets strategiska betydelse på ett sätt som man måste beteckna som närmast dramatiskt. I allt väsentligt var det betingat av den nukleära kapplöpningen mellan de bägge supermakterna. Det kom att dröja relativt länge innan dimensionerna av denna förändring av Nordens strategiska läge uppmärksammades fullt ut också i vårt land. Fortfarande ger påståenden om att vi icke längre lever i ett periferieller flankområde, utan i ett strategiskt centralområde, upphov till förvånade och braskande rubriker i pressen. Denna dramatiska ökning av områdets strategiska betydelse skedde under 1970-talet. Nu har vi att leva med, och mitt uppe i, de framväxande konsekvenserna av denna förändring. På samma sätt som vår reaktion på det som inträffat var fördröjd, befinner vi oss nu i en situation där drag och motdrag är reaktioner på den grundläggande förändring som redan har skett, eller motreaktioner mot denna och de nya politiska och militära förutsättningar som därmed skapats. Här handlar det självfallet såväl om politiska som om militära drag och motdrag. Till den senare kategorin hör — på den västliga sidan — självfallet främst förhandslagringen av tung materiel till en amerikansk marinkårsbrigad i mellersta Norge, som beräknas vara avslutad mot slutet av 1980-talet. Men i minst lika hög utsträckning handlar det om möjliga drag och motdrag av mer politisk karaktär. I slutet av 1970-talet förändrade delar av den säkerhetspolitiska debatten i Norden karaktär. Med förankring på vänsterkanten i främst de norska, danska och svenska socialdemokratiska partierna fördes under en tid fram förslag som på sina håll alldeles säkert sågs som inkörsporten till försök att bryta upp delar av det etablerade säkerhetspolitiska mönstret i Norden. Den ensidiga zonkonstruktion som förordades under dessa år och fördes fram som en form av säkerhetspolitisk undermedicin kan mycket väl ha skapat ett intryck av att det nu uppstått marginaler för försök till förändringar i delar av det nordiska mönstret. Främst de danska och norska kärnvapenoptionerna men kanske också obundenheten i delar av den svenska neutralitetsdoktrinen kan ha medverkat till detta. Det var också vid denna tidpunkt som ubåtskränkningarna började bli ett första rangens säkerhetspolitiskt problem — dock utan att vi då egentligen var medvetna om det, och alldeles säkert utan varje form av samband med denna mer politiska utveckling. Ubåtskränkningarna har, som jag ser det, i allt väsentligt militära motiv. Den kraftiga ökningen av dessa kränkningar i övergången mellan 1970 och 1980-tal, och den förändrade karaktär de samtidigt fick, kan med betydande sannolikhet föras tillbaka på en kombination av områdets ökade strategiska betydelse och den förändring av militär doktrin samt operativ organisation och planering som under mitten och slutet av 1970-talet började att införas i de sovjetiska stridskrafterna. Men självfallet skapade ubåtskränkningarna också en delvis ny politisk miljö i Norden, som innebär faror likaväl som möjligheter för den kränkande nationen. Målet för dessa ansträngningar måste självfallet vara att begränsa de politiska riskerna och att maximera de politiska möjligheter som de militärt motiverade ubåtsoperationerna med viss automatik faktiskt skapar. Därmed handlar det om att i viss utsträckning försöka förändra det existerande mönstret i Norden; sannolikt icke alls i sina grunder eller ens i sina synliga strukturer, men måhända i sina inre fibrer eller i sin dagsaktuella tillämpning. Ubåtsoperationerna sker med stor ihärdighet och uthållighet. De militära operationernas okänslighet för så gott som varje form av politisk motverkan måste inge bekymmer hos dem som vill tro på de politiska medlens avgörande betydelse i den nationella säkerhetspolitiken. Motsidan vet dessutom att det kommer att ta betydande tid för Sverige att genomföra den militära och marina upprustning som krävs för att risknivån skall höjas till den punkt där operationerna framstår som även militärt tveksamma. Av allra största vikt är självfallet att vi i vår samlade politik — den militära politiken och politiken i övrigt — inte skyggar tillbaka för en verklighet som visserligen må framstå som obehaglig men som denna politik i alla sina delar dock måste utgå från. Det har funnits, som har påtalats tidigare i denna debatt, tendenser till viss oklarhet från regeringens sida när det gäller bedömningen av ubåtskränkningarna. Den formulering som har smugit sig in i årets utrikesdeklaration inbjuder kanske också till sådana tolkningar. Man skriver att det har funnits indikationer och att man ”inte kunnat utesluta” att det rört sig om avsiktlig främmande aktivitet. I själva verket konstaterade regeringen, försvarsministern och överbefälhavaren redan under hösten klara fall av kränkningar, inte enbart fall där man ”inte kunde utesluta” att kränkningar hade ägt rum. Den typen av formuleringar får väl betraktas som ett olycksfall — även om det rör sig om ett sakligt och politiskt genomarbetat dokument från regeringskansliet i dess helhet. Självfallet får kränkningar som dessa konsekvenser för svensk säkerhetspolitik, detta i all synnerhet när dessa kränkningar är ett fenomen som pågår år efter år efter år. Att påstå att kränkningarna inte får några konsekvenser alls är att riskera att skapa ett intryck av att vi ser på kränkningarna med en viss likgiltighet. Det kan bidra till ett intryck av att det finns marginaler för drag och motdrag i Nordeuropa som inte bör finnas. En första konsekvens är självfallet försvarets ökade betydelse i den totala säkerhetspolitiken. Utrikesoch försvarspolitiken kompletterar varandra när det gäller att inge förtroende för den valda säkerhetspolitiska linjen, men där försvarspolitiken sviktar förefaller utrikespolitikens möjligheter att nå resultat att vara ytterligt begränsade. Trovärdigheten i den form av alliansfri politik som vi valt, och den roll vi strävar efter att spela för stabiliteten i Norden i dess helhet, hänger i ökad grad på den uppfattade styrkan i våra försvarsansträngningar. Vårt försvar måste, som Stockholms-Tidningen ibland brukar framhålla, vara starkt icke bara med våra egna mått mätt utan främst med omvärldens mått. En andra konsekvens av dessa ihärdiga kränkningar är den nordiska säkerhetspolitikens ökade aktualitet i en rad olika sammanhang och vikten av att med den yttersta noggrannhet pröva olika förslags och utvecklingsriktningars konsekvenser på det framtida nordiska stabilitetsmönstret. Detta har egentligen alltid varit svensk politik, även om det har funnits en del tendenser till hastverk i detta hänseende under de senaste åren. En tredje konsekvens, herr talman, är vikten av att förankra vår utrikespolitik i den strävan efter nationell säkerhet som också är vår neutralitetspolitiks yttersta grund och inspiration. Under ganska lång tid fanns det en tendens att gömma undan den nationella basen för vår politik. Det kändes måhända moraliskt riktigare och politiskt finare att klä vår utrikespolitik i grannare, och för en vidare publik säkert mer tilltalande, kostymering. Den upplevda stabilitetssituationen i Norden gjorde det frestande att se svensk utrikesoch säkerhetspolitiks uppgifter främst i vidare perspektiv. Neutralitetspolitiken är nationell i ordets egentliga bemärkelse. Den utgår från det svenska egenintresset av att stå utanför ett krig som rasar också i vår omvärld. Av den anledningen har den under vissa skeden på sina håll framställts som omoralisk och egoistisk. Detta är självfallet fel. Den ger ett bidrag till vår nationella säkerhet. Men därigenom ger den också det bästa bidraget till Nordens stabilitet. Inget svenskt bidrag till freden kan vara mer konkret än detta. Men därtill kommer att det är strävan efter nationell säkerhet som gör vår neutralitet trovärdig. Så länge vår politik uppfattas som fast förankrad i våra nationella säkerhetssträvanden kommer den att ses som logisk och därigenom som trovärdig. Den dag den ses som inspirerad eller påverkad av andra, måhända vidare strävanden, kan den delvis komma att framstå i en annan och måhända mera påverkbar dager. Det får inte ske. Följer vi dessa grundlinjer och drar vi på rätt sätt dessa konsekvenser av vad Hufvudstadsbladets redaktör kallar ”den enda konflikten av internationell karaktär i Europa just nu”, tror jag att utrikesdeklarationens inledande, gamla kanoniska formuleringar om läget i Norden förblir möjliga att upprepa även längre fram i tiden. Det är inte längre en självklarhet, men det måste vara det yttersta målet för den samlade svenska politiken att det skall förbli möjligt.

Jag vill rikta kammarledamöternas uppmärksamhet på att anslag om kvällssammanträde kl. 19.30 nu har uppsatts.

Herr talman! Samtliga talare i den debattomgång som vi har bakom oss har tolkat den rädsla och ängslan som vi alla känner för att vår värld skall kastas in i ett allt förgörande krig. Att denna ängslan känns särskilt påtaglig just nu beror på att det sprakar och flyger gnistor från en rad farliga brandhärdar; konflikten Iran-Irak, Libanon, Cypern, Afghanistan, Kampuchea, Södra Afrika, Centralamerika är sådana brandhärdar, som med en olycklig utveckling kan sluta i ett världsomfattande krig. Det känns inte bättre och tryggare när man samtidigt konstaterar att de båda supermakterna ständigt strävar efter att utvidga sina maktsfärer och också lyckas med detta. De reella maktcentra i världen finns i dag i Moskva och Washington, och mellan dessa finns en isande kall klyfta, som under de senaste åren ständigt har vidgats. Det kalla kriget från 1950-talet är åter en realitet. Misstro, beskyllningar och hätska utfall har präglat umgängestonen mellan Sovjet och USA, och undan för undan har förhandlingsdörrarna stängts och skylten ”Förhandlingarna avbrutna på obestämd tid” har hängts fram över dörrlåsen. När Sovjet i mitten av december, efter det att amerikanerna börjat utplacera sina kryssningsrobotar i Västeuropa, lämnade förhandlingarna i Genéve var alla direkta förhandlingsvägar mellan de båda supermakterna stängda. Så var läget när Stockholmskonferensen om förtroendeskapande åtgärder i Europa startade. ”När det är mörkast lyser hoppets stjärna klarast” är ord av sanning, och faktiskt tändes en hoppets låga just i konferensstarten. Sovjets och USA:s utrikesministrar infann sig till den stora ”elefantdansen” med alla andra länders utrikesministrar i inledningen av konferensen, och vid ett direkt möte mellan dessa båda drogs riktlinjerna upp för nya kontakter. Bara genom denna händelse kan man säga att Stockholmskonferensen fick ett berättigande. Ett återupplivande av samtalen om avspänning mellan de båda supermakterna är den viktigaste förtroendeskapande åtgärden på den långa vägen mot fred och nedrustning. Stockholmskonferensen fick en enorm publicitet i upptakten, över tusentalet journalister bevakade den, och den inledande dramatiken fick väl många att ha för stora förhoppningar på direkta förhandlingar och snabba resultat också vid själva konferensen. Av denna förväntan finns en viss spegling både i svensk och i utländsk press när konferensen nu tar en paus fram till maj, och man klagar på det långsamma tempot. I konferensens planering finns ett tidsschema — konferensen kommer att pågå i ca tre år. Under det första konferensskedet har tidsschemat hållits och en dämpad förväntan infriats. Det pågår en supermaktsdialog, och även om man ännu intar helt olika positioner med sina förslag är dock dialogen ett faktum. I enlighet med sina instruktioner samarbetar Sverige i konferensen i första hand med gruppen av neutrala stater, den s.k. NN-gruppen, och dessutom med våra nordiska grannar. I NN-gruppen har Sverige spelat en framträdande roll och väl axlat det moraliska ansvar som följer med värdskapet, och med ett genomarbetat arbetspapper bidragit till det gemensamma förslag som NN-gruppen lagt fram. NN-gruppens förslag har mottagits positivt av övriga parter på konferensen som ett underlag för vidare förhandlingar. Eftersom jag tillhör den svenska delegationen och fått följa arbetet på nära håll, känner jag det angeläget att ge den svenska delegationsledningen en eloge för skickligt arbete i det känsliga första skedet. Efter att ha arbetat med nedrustningsfrågor i mer än tio år kan jag också konstatera att det är hög standard på våra nedrustningsförhandlare. När delegaterna återsamlas den 8 maj börjar det egentliga förhandlingsskedet, och olika arbetsgrupper skall ta sig an konkreta frågor. I dessa arbetsgrupper talar delegaterna på nära håll med varandra och kontakter knyts. Detta är ett stort värde i sig självt. Stockholmskonferensen har en lång tidsplanering. Denna typ av förhandlingar är tidskrävande och måste få den tid de behöver. Endast med tålamod och ett enträget arbete kan Stockholmskonferensen få fram det dokument som i Wien 1986 skall ligga till grund för direkta nedrustningsförhandlingar. F.n. finns det en skugga över Stockholmskonferensen och Sverige som nation. Medan vi talar om olika förslag för att skapa förtroende mellan Europas stater kränks åter vårt lands gränser av objudna besökare vid våra kuster. Dessa kränkningar är ett hot mot Sveriges frihet och oberoende och en utmaning mot svensk neutralitetspolitik. När den ryska ubåten en höstmorgon upptäcktes långt inne i det svenska skyddsområdet vid Karlskrona ruskade det om det svenska folket, och man började fundera över vad som var på gång. Var händelsen en enstaka förlöpning mot Sverige, eller var det ett första säkert tecken på att Sovjet jagade nya positioner i Östersjöområdet? Den ryska förklaringen om en felmanövrering var det ingen som trodde på. Sedan har ytterligare kränkningar av svenskt territorium förekommit. Den s.k. ubåtskommissionen har fastslagit att intrånget i Hårsfjärden också har sovjetiskt ursprung. Under sommaren och hösten har ubåtsjakter bedrivits längs hela vår långa kust, och den senaste dramatiken har återigen utspelats i Karlskronaområdet. Ännu finns inga säkra bevis för vem som nu senast varit framme i Karlskrona, men vid två tidigare tillfällen har det fastslagits från svensk sida att det är vår mäktige granne i öster, Sovjet, som är den skyldige. Detta ger anledning till denna allvarliga frågeställning: Är målsättningen militär — att utspionera svenska försvarsanläggningar, att rekognoscera inloppet till våra viktigare hamnar eller att göra dolda mineringar? Syftet är i alla dessa fall krigsförberedelser mot Sverige. Målsättningen kan också vara militärpolitisk i vidare bemärkelse: Sovjet är i färd med att flytta fram sina positioner i Östersjöområdet, så att det på allvar sätter Sveriges oberoende i fara, Den allvarliga slutsatsen måste man dock dra: kränkningarna har skett efter en fastlagd rysk strategi. Sedan må impulserna ha kommit från militärt eller politiskt håll — det förändrar inte bilden nämnvärt. Detta ställer den svenska utrikesledningen och Sveriges riksdag i ett mycket svårt läge. Utan att provocera måste vi, militärt och politiskt, agera med sådan fasthet och konsekvens att Sovjetledningen förstår att vi är beredda att betala ett mycket högt pris för vårt oberoende. Till rysk diplomatisk tradition hör, förutom en långsiktig målsättning, också att betrakta eftergifter i förhandlingar, inte som kompromissvilja utan som svaghet. Militärt stärker vi nu övervakningsskyddet vid våra gränser, och vi måste också ge klara politiska signaler. Varje kränkning måste undersökas, och sökandet efter inkräktarna eller spår av dessa måste ske oförtröttligt. Sverige får inte tröttas ut, så att vi tar kränkningarna med en axelryckning och släpper efter på övervakningen. Än mindre finns det något att underhandla om på det politiska området. När svenska regeringsmedlemmar kommenterar ubåtsjakten i Karlskrona är det inte heller särskilt lämpligt att göra det i skämtsamma ordalag. De som står mitt i smeten och stressen nere i Karlskrona kan inte uppskatta den sortens skämtlynne. Sverige strävar efter ett vänskapligt förhållande till Sovjet. Men vi är fast beslutna att värna vårt oberoende. Ingen får förledas att tro att denna vilja sviktar eller är förhandlingsbar. Det är också viktigt att världen i övrigt har detta klart för sig. Uppstår tvivelsmål här förändras nämligen hela den strategiska bilden i Nordeuropa på ett mycket farligt sätt. Utrikesministern har i ett replikskifte tidigare i dag sagt, att om inte nya bevis kommer fram om att det är Sovjet som kränker vårt territorium, är den svenska regeringen beredd att återuppta normala relationer med statsled ningen i Sovjet. Det innebär konkret ett utbyte på ministernivå genom att i första hand en inbjudan riktas till den sovjetiske jordbruksministern. Det är naturligtvis en omdömesfråga hur länge en karenstid skall vara efter de bevisade kränkningarna. Det viktiga är att den svenska artigheten inte uppfattas som undfallenhet eller svaghet. En inbjudan har också kommit till den svenska riksdagen om ett officiellt besök i Moskva. Folkpartiets riksdagsgrupp har behandlat denna fråga och anser inte att det i dagsläget är lämpligt att fatta något beslut i den. Folkpartiets riksdagsgrupp föreslår alltså att inga initiativ tas från riksdagens sida för att aktualisera den vilande inbjudan till ett besök i Moskva. Herr talman! Jag skall ägna den svenska u-hjälpen några få ord med anledning av en aktuell intervju i Dagens Nyheter. Först och främst vill jag fastslå att folkpartiet slår vakt om enprocentsmålet vad gäller storleken på det svenska biståndet. Men det betyder inte att vi på något sätt vill göra avkall på effektivitetskravet i fråga om insatserna. Frågan om effektiviteten och inriktningen på det svenska biståndet har alltså varit föremål för en intervju i Dagens Nyheter. Statssekreterare Gösta Edgren har där fällt omdömen om den svenska u-hjälpen som är i högsta grad uppseendeväckande. Till att börja med är det märkligt vilken undfallenhet han i intervjun visar mot den kritik av den svenska u-hjälpen som han ställs inför. På snart sagt varje punkt instämmer han i de kritiska synpunkterna. Det är naturligtvis ett positivt drag att erkänna fel och brister när förhållandena är dåliga. Men Gösta Edgren har under lång tid haft ett tjänsteansvar och ett politiskt ansvar för inriktningen av det svenska biståndet, och han har haft möjlighet att ge nya signaler. Några sådana har inte kommit, trots att vi i folkpartiet har efterfrågat en nyorientering för att göra hjälpen effektivare. Efter denna intervju är det med förväntan som jag ser fram mot konkreta förslag till en kommande nyorientering. Yttrandena i intervjun har också en annan dimension. De riktar kritik mot SIDA:s personal, som har att utföra jobbet och följa upp de politiska besluten. Jag vet att många anställda i SIDA har haft kritiska synpunkter på det sätt som u-hjälpen har bedrivits på, men de har lojalt fullföljt de politiska besluten ute på fältet. När en framstående person i regeringskansliet kryper undan för kritik som borde drabba den politiska ledningen, utlämnar SIDA:s biståndsarbetare genom att kalla dem okunniga och inte reagerar när kritikern kallar dem oärliga, måste det upplevas som ett hugg i ryggen. Detta har också SIDA-chefen senare mycket riktigt framfört i en artikel i samma tidning. Vid en nyorientering av det svenska biståndet behövs en lojal personal på SIDA. Jag har intrycket att SIDA:s personal besitter en mycket stor kompetens och är skicklig. Därför hoppas jag att SIDA:s anställda också får bevis på politikernas lojalitet mot dem.

Herr talman! Den 14 mars 1983 stod följande att läsa i New York Times: Vi fick gång på gång höra berättelser om hur regeringssoldater i uniform, som kommit till byarna, radat upp män och kvinnor och därefter skjutit dem. Men uppenbarligen slösar de inte ammunition på barnen. De lyfter upp dem i fötterna och krossar deras skallar mot husväggarna. Eller de knyter rep runt deras halsar och stryper dem. Vi hörde talas om barn som kastades upp i luften och sedan spetsades på bajonetterna. Detta, herr talman, är vittnesmål av New York-advokaten Stephen Kass och professorn i internationell rätt Robert Goldman efter ett besök i Guatemala. Berättelserna kunde lika gärna ha gällt El Salvador. Dessa två regimer i Centralamerika har utmärkt sig för extrem brutalitet. Där saknar breda folklager de allra mest elementära mänskliga rättigheter. Guatemala var för 30 år sedan en löftesrik demokrati. Den demokratin satte USA stopp för. Varför? Därför att den inte passade de stora amerikanska fruktbolagen. Deras möjligheter att roffa åt sig Guatemalas rikedomar beskars av den folkligt valda regering som styrde landet för 30 år sedan. Vad som händer i Guatemala i dag skall ses i ljuset av vad som då skedde. USA är direkt ansvarigt för 30 år av förnedring av, tortyr av och mord på Guatemalas befolkning. Av landets ca 7 miljoner invånare är ungefär hälften indianer. De olika militärregimer som avlöst varandra under dessa år har bedrivit en makalös terror mot just indianerna, bl.a. med hjälp av ökända dödsskvadroner. Indianerna tillhör Guatemalas allra fattigaste — över 70 Zo är analfabeter. I Guatemala kan inte hälften av stadsbefolkningen och 75 90 av landsbygdsbefolkningen skaffa tillräckligt med mat för dagen. De lider av undernäring, saknar arbete, har dålig eller ingen sjukvård alls, bor i vad som vi närmast kan kalla ruckel. Honduras är det allra fattigaste landet i Centralamerika. Över hälften av dess fyra miljoner invånare lever i extrem fattigdom. I El Salvador fördelades 1980 landets nationalinkomst på följande sätt: 66 Yo gick till den rikaste femtedelen av befolkningen, 2 90 — jag säger 2 Jo — till den fattigaste femtedelen av befolkningen. Ungefär samma förhållanden råder här som i Guatemala och Honduras. Mer än 40 000 salvadorianer har dödats av högerextremistiska dödspatruller under de senaste fyra åren. Dessa länder är dock inte unika i Latinamerika. I Chile, Uruguay och Paraguay råder lika vidriga förhållanden. För inte så länge sedan gällde detsamma i Argentina. Utmärkande för dessa regimer är att de inte enbart erhåller militär utrustning från USA. De har dessutom amerikanska rådgivare och tortyrexperter till sitt förfogande. Utmärkande är också att det är USA som direkt eller indirekt ligger bakom tillsättandet av militärregimerna med ett väl förberett infiltrationsarbete av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Många av oss minns vad som hände med Goulart i Brasilien 1964, då en progressiv regering ersattes av stöveltramp och bajonetter, eller i Dominikanska republiken där amerikanska infiltratörer med våld lyckades hindra en demokratisk utveckling. Hur kan det då vara möjligt att USA, som ju framställs som den stora demokratin, håller dessa människofientliga regimer i Latinamerika om ryggen? Karakteristiskt för den utvecklade kapitalismen är dess imperialistiska stadium, vilket innebär att man inte bara exploaterar det egna landets naturrikedomar och folk utan också strävar efter kontroll över andra länders tillgångar. Tvång genom militärdiktaturer är inget hinder i denna strävan — cyniskt nog motsatsen. Den imperialistiska kulturen — eller okulturen — sköljer över dessa länder och håller på att utplåna seklers folkliga traditioner. För några år sedan erhöll de nordamerikanska storbolagen 4,25 dollar för varje investerad dollar i Latinamerika, Afrika och Asien. Det var detta ojämlika förhållande som den demokratiska regeringen i Guatemala ville sätta stopp för 1954. Det är sådan stöld som de demokratiska krafterna i Guatemala, Honduras, El Salvador, Chile, Paraguay och Uruguay vill sätta stopp för. Straffet för att ställa sådana nationella krav är förföljelse, tortyr och avrättning. Den här grova exploateringen av länder i tredje världen går inte heller Sverige fri från. Vi har stora multinationella bolag som deltar i denna utplundring i tredje världen. Jag tror inte, herr talman, att de svenska multinationella företagen vill ha mindre utdelning än vad de amerikanska bolagen får på sina investerade pengar i tredje världen. Den svenska högern som högljutt brukar protestera, när myndigheter här hemma exempelvis kan tänkas inskränka fri etableringsrätt eller näringsfrihet, som den betraktar som viktiga inslag i de mänskliga rättigheterna, förhåller sig märkligt tyst när det gäller de ohyggliga brott mot de mänskliga frioch rättigheterna som pågår i Latinamerika. Vad beror denna tystnad på? Kan orsaken vara den, att svenska företag deltar i den internationella exploateringen av andra länders folk och tillgångar? Kan tystnaden bero på att majoriteten i denna kammare omhuldar ett ekonomiskt system som till sin struktur helt enkelt måste fungera brutalt för att överleva? Varför tiger ni om indianmassakrerna i Guatemala, El Salvador och Honduras? Varför tiger moderata samlingspartiet fortfarande om USA:s övergrepp mot en liten och försvarslös stat som Grenada? 1979 störtades den förhatliga Somozadiktaturen i Nicaragua. Somoza begick samma fruktansvärda illdåd mot sitt lands befolkning som det som nu pågår i El Salvador. I och med diktatorns fall berövades de amerikanska storbolagen sina möjligheter att exploatera landets naturrikedomar och dess folk. Storgodsägarna fråntogs sina stora jordinnehav. Utbildning och hälsovård byggdes ut. På de knappt fyra år som förflutit lyckades man genom en ambitiös alfabetiseringskampanj reducera analfabetismen till mindre än 10 96. För fyra år sedan uppgick den till 70 90. USA har reagerat aggressivt mot denna demokratisering på — som det ironiskt nog kallas — USA:s bakgård. Mönstret nu är detsamma som i Guatemala för 30 år sedan. Från Honduras bedrivs med hjälp av gamla Somoza-anhängare och USA-understödd militär ett regelrätt krig mot Nicaragua. Förstörelse av byar och städer, ekonomiskt sabotage, kidnappningar och mord — det är vardagen för ett land som efter ett långt befrielsekrig inget annat önskar än fred för att fortsätta det nödvändiga sociala och ekonomiska uppbyggnadsarbetet. Samma typ av sabotageverksamhet utsätts länder som Angola, Mogambique och Cuba för. Det är länder som alla hävdar rätten till att landets naturfyndigheter skall kontrolleras av det egna landets befolkning och komma detta till godo. Det är länder som satsar på att bereda sitt folk utbildning och kunskap, rätten till ett människovärdigare liv. USA-imperialismen betraktar dessa länder som hot mot deras intressen. Och det är de givetvis, för tillåts dessa länder att i fred bygga ut en för sina förhållanden ekonomisk och social välfärd, så utgör de en stor fara för de utländska multinationella bolagen och på sikt också för militärdiktaturerna. Tillåts de utvecklas — utan hot om utländsk infiltration — kommer de att utgöra en inspiration för miljoner förtryckta människor. Dessa kommer att organisera sig mot förtryckarna och överföra det egna landets tillgångar i hela folkets ägo. Det gäller för USA och dess kapitalintressen att med alla medel stoppa denna utveckling. Stora delar av borgerligheten i vårt land ställer upp, om inte direkt så indirekt, bakom USA-administrationens brott mot vedertagna internationella bestämmelser. Ni angriper Nicaragua med argument lånade från just den stormakt som hotar detta lands nationella oberoende. Visst begår man misstag även i Nicaragua, men det hedrar landets ledning att man erkänner detta och försöker rätta till dem. Visst begår man fel också i Vietnam, Tanzania, Zambia, Angola, Mogambique och andra progressiva länder i tredje världen. Men dessa länder har eft gemensamt: att slå vakt om sitt nationella oberoende, att sätta stopp för USA-imperialismens ränker och sabotage, att jämt sprida landets, om än knappa, tillgångar för att motverka hunger och misär, att bereda människor möjlighet att lära sig läsa och skriva. För oss socialister är det viktigt att ge uttryck åt vår solidaritet med dessa länder, men det hindrar oss inte att säga ifrån, när vi tycker att något är fel. Högern må fortsätta tiga inför de ohyggliga brott som begås i Centralamerika och det övriga Latinamerika — i demokratins namn. Historien kommer att döma er. Herr talman! Till sist södra Afrika. Olle Göransson, socialdemokratisk riksdagsledamot och tillika ledamot av den kommitté som skall se över Sydafrikalagen, har hävdat att de svenska företagen i Sydafrika bör få finnas kvar, inte minst med tanke på arbetstillfällena i vårt land. Jag vill be utrikesministern, som just nu sitter och pratar, var vänlig och lyssna: Är det också utrikesministerns uppfattning att de svenska företagen skall finnas kvar i Sydafrika bl.a. med tanke på att det gäller ett antal arbeten i Sverige? Är det så man skall se på solidariteten med de fattiga och de förtryckta, och är det så man skall gradera den i fortsättningen? Jag hoppas att Olle Göransson är ensam om sin inställning, att den inte delas av regeringen.

Herr talman! Vi har vant oss vid att riksdagens utrikesdebatter är ganska lugna tillställningar. Utrikesministerns deklaration har år efter år innehållit ungefär samma formuleringar. De stora partierna brukar vara ganska samstämmiga när det gäller grundinställningen till vad som är klok svensk utrikespolitik. Oppositionens kritik har gällt detaljer och regeringens hantering av nya situationer. Debatternas funktion har blivit att demonstera uppslutningen bakom den traditionella svenska utrikespolitiken. Jag bortser här från kommunisterna, som fortfarande bär på ett ideologiskt arv och känslomässiga bindningar österut, vilket gör dem aparta i utrikespolitiska frågor. Men under de allra senaste åren har också moderaterna börjat röra sig bort från vår traditionella svenska linje. Jag har tänkt ägna några minuter i den här debatten åt moderaternas utrikespolitiska agerande, inte så mycket här i riksdagen men ute i ”busken”, som det brukar heta. Moderaterna är ju nu vårt största oppositionsparti, och partiet tycks enligt opinionsmätningarna fortsätta att öka, främst bland yngre väljare. Moderaternas åsikter är därför betydelsefulla när det gäller att förutse vad en eventuell borgerlig valseger i nästa val skulle betyda för svensk utrikespolitik. Visserligen var mittpartierna under de sex borgerliga åren efter 1976 noga med att hålla moderaterna borta från utrikesdepartementet, men med nuvarande röstfördelning mellan de tre partierna blir moderaterna ensamma mycket större än centern och folkpartiet tillsammans, och då vill det mycket till för att hålla Carl Bildt borta från Arvfurstens palats. Jag vill dock med en gång säga att jag inte tror att moderaternas särlinje i utrikespolitiska frågor får något särskilt starkt gensvar ute bland väljarna. Det är andra frågor som lockar till moderat röstning. I en opinionsmätning som gjordes våren 1983 ställdes frågan: ”Vilket av de politiska partierna i vårt land tror ni bäst kan föra Sveriges talan internationellt i fredsoch nedrustningsfrågor?” Bara 4 96 svarade att det var moderaterna. Av dem som röstat på moderaterna var det bara 18 96 som ansåg att det egna partiet var bäst i dessa frågor, medan inte mindre än 39 96 av de moderata väljarna ansåg att socialdemokraterna var bäst skickade att sköta svensk utrikespolitik. Med sådana förödande siffror som bakgrund är det litet förvånande att Carl Bildt ges så stor frihet att driva utrikespolitiska särlinjer. Den grupp unga politiker som nu ägnar sig åt moderaternas utrikesoch säkerhetspolitik är troligen inte särskilt representativ för åsikterna i det egna partiet och bland de egna väljarna. Men studerar man litet den miljö där moderaterna rekryterar sina framtida utrikespolitiska debattörer, så förstår man sammanhangen. Budskapet från Fria moderata studentförbundet låter så här: ”Regeringen Palmes exempellösa eftergiftsoch undfallenhetspolitik gentemot Sovjet måste brytas. Vårt militära försvar måste få radikalt höjda anslag och en reell möjlighet att fullgöra sina uppgifter. Detta måste ske trots en nödvändig nedskärning av de totala offentliga utgifterna. Vi måste klart deklarera att vi tillhör den fria, demokratiska världen och att vår alliansfrihet inte ändrar detta. Om våra politiker inte förmår att fatta dessa nödvändiga beslut, måste vår frihet tryggas på annat sätt, t.ex. genom biståndsavtal med NATO.” Jag vill naturligtvis inte göra moderaternas företrädare här i riksdagen ansvariga för vad deras studentförbund skriver, men citatet illustrerar ändå vilken skörd den moderata draksådden ger vid våra högskolor och universitet. Till den aktivering av partiets utrikespolitik som den nya moderata ledningen genomfört har hört ett mer engagerat deltagande i Internationella demokratiska unionen och Europeiska demokratiska unionen , ofta benämnd ”den Svarta internationalen”. Ulf Adelsohn är vice president i IDU och fick vid den senaste kongressen i Madrid i februari i år det delikata uppdraget att föreslå vilka nya partier som skall släppas in som medlemmar i den Svarta internationalen. Värdparti i Madrid var Allianza Popular med Francos tidigare informationsminister Fraga Iribarne som ledare. Andra ledande IDU-personligheter är Franz Josef Strauss och Margaret Thatcher. Även Ronald Reagans republikanska parti är medlem. Man får innerligt hoppas att Ulf Adelsohn och hans medarbetare känner sig som vänstermän i den här illustra församlingen. Men det betydelsefulla är naturligtvis den ideologiska och utrikespolitiska markering som moderaternas aktiva engagemang i IDU/EDU innebär. I fråga om exempelvis Centralamerika står moderaterna bakom IDU:s stöd för Kissingerkommissionens förslag. Dessa skiljer sig ju radikalt från vad som är den officiella svenska synen på problemen i Centralamerika. Moderaterna har naturligtvis genom sin ideologiska hemvist bland de mest reaktionära grupperna i västvärlden svårt att ta ställning i utrikespolitiska frågor som innebär kritik av partifränder. När moderaterna under de senaste åren ställt upp i kampen mot en frysning av kärnvapenrustningarna, så har det skett med exakt samma argument som Reagan använder mot dem i USA som vill kärnvapenfrysning. När moderaterna går emot svenska förslag i FN om icke-förstaanvändning av kärnvapen, så sker det också med användande av de vanliga NATO argumenten. Det bör kanske tilläggas att det var den sista regeringen Fälldin som lade fast Sveriges politik i fråga om frysning och ”non-first-use” av kärnvapen. De här två exemplen illustrerar också moderaternas syn på svensk säkerhetspolitik. Det är närmast en definitionsfråga att högern/moderaterna i alla lägen vill ha mer pengar än övriga partier till det militära försvaret. Men lika allmänt känt är nog inte att de anser att det militära försvaret är det viktigaste inslaget i vår säkerhetspolitik. I en partimotion från januari 1983 slås fast: ”Vårt försvars styrka är den kanske viktigaste fredsfaktorn som vår egen politik har ett direkt och omedelbart inflytande över.” Detta stämmer dåligt överens med traditionell svensk säkerhetspolitik. Att sätta militär styrka i första rummet och det utrikespolitiska agerandet i andra hand — det är faktiskt att reducera vår neutralitetspolitik till en folkrättslig formalitet. Vi andra menar ju att det är omvärldens förtroende för vår beslutsamhet att fullfölja neutralitetspolitiken som är det främsta skyddet för freden och vårt viktigaste bidrag till stabiliteten i Norden. Försvarets uppgift är att vara ett stöd för denna neutralitetspolitik och öka dess trovärdighet. Men vapnen får naturligtvis inte vara vårt lands främsta fredsinstrument. I ett säkerhetspolitiskt program med rubriken ”Fred och frihet i Europa”, som moderaterna publicerade i augusti 1982, före senaste valet, kan man under en rubrik som lyder ”Frihet i Östeuropa — en förutsättning för varaktig fred” bl.a. läsa: ”Fred i Europa är icke möjlig utan frihet i alla europeiska länder.” Att göra en systemförändring i Östeuropa till ett huvudelement i svensk säkerhetspolitik är naturligtvis horribelt. Det är inte en uppgift för svensk säkerhetspolitik att ändra på förhållandena i Östeuropa. Vår kritik av de kommunistiska diktaturernas kränkningar av de mänskliga rättigheterna är inte på något sätt kopplad till vår neutralitetspolitik. Vi avser ju att förbli alliansfria och neutrala oavsett vad det är som skapar en eventuell konflikt i Europa. Det är inte svensk säkerhetspolitik att verka för en upprullning av systemet i öst. Tvärtom tror vi att tryck utifrån ofelbart leder till ökad spänning, fortsatt upprustning och ökad krigsrisk. Tider av ökade motsättningar har ofta inneburit hårdare förtryck av Östeuropas folk. Vi är övertygade om att folken i Östeuropa får bättre möjligheter att öka sin frihet i ett klimat av internationell avspänning. Systemkriserna i Ungern 1956, i Tjeckoslovakien 1968 och i Polen 1981 kom ju efter perioder av relativ avspänning. I den partimotion som jag tidigare citerade skriver man: ”Bara den europeiska fred som bygger på alla europeiska folks frihet har förutsättningar att bli bestående.” Då säger man faktiskt att fredlig samlevnad i det Europa vi nu har är en omöjlighet. I ett program som är avsett att vara vägledande för svensk säkerhetspolitik är detta en djupt oroande ståndpunkt. Under de senaste veckorna har vi fått bevittna hur moderaterna i sin iver att inrikespolitiskt exploatera jakten på eventuella ubåtar utanför Karlskrona gör vårdslösa utrikespolitiska utspel. Innan vi ens vet om det finns någon ubåt har den moderata partiledningen krävt diplomatiska sanktioner mot Sovjet. När det gäller den andra supermakten, USA, uttalade sig Ulf Adelsohn i DNilördags: ”I USA har jag mött frågan om Palme släppt iväg ryska ubåtar. Jag säger inte att det är den officiella amerikanska ståndpunkten men misstanken finns hos den andra stormakten.” På hög nivå inom State Department — utrikesministeriet i Washington — har man dock aldrig hört talas om sådana uppfattningar utan bara läst om dem i svenska tidningar. Det är tydligen den snabbtungade moderatledaren som sprider vad han påstår vara USA-synpunkter — vilka sedan naturligtvis refereras som sådana i utländsk press. I ambitionen att utså misstro mot regeringen Palme anser tydligen moderaterna det mesta vara tillåtet. Väljarna bör nog tänka sig för nästa år, innan de ger utrikespolitiker av denna kaliber ansvaret att leda landets öden. Moderaterna får faktiskt finna sig i att vi tar deras åsikter på allvar. Det största oppositionspartiet skapar ju med sina uttalanden delvis nya förutsättningar för den svenska utrikespolitiken. Slutsatsen blir att en borgerlig regering dominerad av moderaterna skulle föra en annan svensk utrikespolitik. Det får inte bli så att vi skapar en illusion av bred uppslutning bakom den svenska säkerhetspolitiken. Det är inte bra om vi tänjer på neutralitetspolitiken så mycket att den förlorar sitt konkreta innehåll. Om vi tolererar i stort sett vilka åsikter som helst bakom en neutralitetspolitisk fasad, så skapar vi oklarhet, osäkerhet och ovisshet, och det kan bli farligt för oss i en krissituation. Därför kräver moderaternas särmeningar en öppen och rak debatt. Listan över moderata säruppfattningar i viktiga utrikespolitiska frågor kan göras mycket lång. Jag vill nu bara också peka på den radikala omläggning av det svenska biståndet som moderaterna föreslagit årets riksdag. Vi får tillfälle att debattera det senare i vår, men visst är det en utrikespolitisk fråga av betydelse när det största oppositionspartiet kräver en sänkning av biståndet med en miljard kronor. Jag har avstått från historiska paralleller mellan dagens debatt och högerledaren Jarl Hjalmarssons försök på 1950-talet att bakvägen över Bornholm ansluta oss till NATO. Inte heller har jag tagit upp moderaternas starka engagemang för att dra in Sverige i EG och de oundvikliga politiska NATO-bindningar det skulle ha medfört. Men visst finns det en moderat tradition som Carl Bildt bygger vidare på. Vidare bör det observeras att moderaterna har en tendens att förespråka en viss sorts utrikespolitik i den offentliga debatten och föra en annan försiktigare linje här i riksdagen. Jag tror att Jan-Erik Wikström pekade på det i sitt inledningsanförande. Mittpartierna har hittills inte följt moderaterna på deras utrikespolitiska eskapader. Men de har i den borgerliga enighetens namn för det mesta tigit när vi socialdemokrater tagit debatt med moderaterna. Ola Ullsten röt dock till i ubåtsfrågan nyligen. I Liberal debatt skrev i fjol tidigare chefredaktören Bertil Ekerlid följande: ”Moderata samlingspartiet har under de senaste åren brutit sig ur den traditionella enighet som rått kring utrikespolitiken och som åtminstone tidigare utgjort en styrka när det gällt att hävda trovärdigheten för den svenska neutraliteten. Våren 1982 beslöt sig den moderata partiledningen för att exploatera stämningarna efter ubåt ”137” och göra gränstvisten med Sovjetunionen till ett slagträ i valrörelsen.

De är naturligtvis i sin fulla rätt att försöka förändra utrikespolitiken efter sina moderata värderingar — men då får de också finna sig i att vi traditionalister inte ställer upp på någon moderat nyordning och omdefiniering av svensk utrikespolitik. Och vi hoppas naturligtvis att Carl Bildt och andra med tiden skall bli utrikespolitiska traditionalister även de. För att inte ge intryck av att vara alltför bokstavstrogen bör jag kanske tillägga att neutralitetspolitiken naturligtvis mycket väl tål att debatteras. Trossatsernas giltighet bör prövas. Vi skall inte skygga för debattörer som vill analysera neutralitetspolitikens kostnader eller som vill diskutera dess trovärdighet. Debattörer som antyder att svensk neutralitet bygger på ”naiva antaganden” börjar också höras. Det här blir väl främst en akademisk debatt. Men den är inte oväsentlig om den kan klargöra neutralitetens lödighet inför de internationella kriser framtiden kan komma att bjuda på.

Herr talman! Man väntade litet på vad som skulle hända under senare skedet av denna debatt, och det var tydligen Sture Ericson som tog på sig rollen att framträda som någon slags Ersattspalme i statsministerns frånvaro från kammaren. Det Bertil Måbrink hade att framföra var inte av den arten att det egentligen borde föranleda någon längre debatt. Han anklagade oss moderater för att vilja förstärka försvaret. Jag kan intyga att han på den punkten riktigt har tolkat vår åsikt och att det där också har uppnåtts enighet mellan regeringen och oppositionen under de senaste veckorna. Bertil Måbrink anklagade oss moderater för att ta ubåtshotet på alltför stort allvar och för att varna för ubåtskränkningarnas konsekvenser alltför tidigt. Jag uppfattar de anklagelserna snarast som en hedersbetygelse. Han anklagade oss för att vilja tala om sambandet mellan fred och frihet i klara verba. Jag vill där bara hänvisa till de som jag tycker föredömliga formuleringar som finns i utrikesdeklarationen, och som innebär en förstärkning av den tidigare svenska positionen. I övrigt var Bertil Måbrinks anförande nästan en karbonkopia av det anförande som statsministern läste upp i denna kammare vid föregående års utrikesdebatt. Det var samma citat, samma formuleringar och samma urval av argument. Jag skall inte uppehålla kammaren med detta, utan jag ber bara att få hänvisa till replikerna på de anföranden som avlevererades i denna kammare för ett år sedan. Med det borde Sture Ericson egentligen vara bemött.

Herr talman! Vad jag talade om, Sture Ericson, var Centralamerika och Latinamerika och den fruktansvärda brutalitet som där råder. Jag talade om de aktuella nationernas rätt till nationellt oberoende och självbestämmande. Jag påvisade att USA har ett direkt ansvar för just det tillstånd som råder där i dag. Naturligtvis är mitt krav också att — och det kommer jag att slåss för så länge jag orkar — USA skall upphöra med stödet till dessa militärdiktaturer, upphöra med att exploatera dessa länders naturrikedomar och folk. Och om det är fler som sluter upp bakom den ideologin, som jag definitivt inte skäms för, hälsar jag dem välkomna. När det gäller att försvara det nationella oberoendet är det viktigt för en kommunist att reagera, oavsett var någonstans detta oberoende förtrampas och förtrycks — och det kommer jag att göra. Och jag vill påvisa att moderaterna inte gör det. Avgörande för om de skall agera med kraft till försvar för de mänskliga frioch rättigheterna är vilket politiskt system som förtrampar dessa rättigheter. Jag trodde inte att Sture Ericson skulle ställa sig bakom det!
Herr talman! Först några ord till Bertil Måbrink. Jag sade inget annat i mitt inledningsanförande än att kommunisterna fortfarande i allmänhet bär på ett ideologiskt arv som gör att de är litet aparta i den utrikespolitiska debatten — och det står jag för. Jag tyckte inte att Bertil Måbrinks replik var någon argumentation i den frågan. När det sedan gäller Carl Bildt anser jag att hans replik bara var en bekräftelse på det jag sade i mitt anförande, nämligen att moderaterna inte vill ha någon debatt i riksdagen om detta. De vill föra en utrikespolitik ute i massmedia och vid olika arrangemang, men de vill ha en mycket försiktigare linje här i riksdagen, där de riskerar att få sina uppfattningar prövade. Det är ganska intressant att märka hur målmedvetet den strategin genomförs. Carl Bildt är, såvitt jag förstår, själv ansvarig för många av de formuleringar jag citerade här tidigare. Han vill inte debattera dem. Låt mig då peka på två saker som jag trodde skulle bli kommenterade, eftersom de, såvitt jag vet, inte tidigare har debatterats här i kammaren. Jag avser för det första mitt påpekande att moderatledaren Ulf Adelsohn, genom att påstå att det i USA finns synpunkter på det svenska sättet att behandla ubåtsfrågan, som man i USA bara har läst om i svenska tidningar, tror sig sprida USA:s synpunkter till svensk och internationell press. Och såvitt jag kan bedöma är det bara en ambition att utså misstro mot regeringen Palme som ligger bakom det här agerandet. Det hade varit intressant med en kommentar till detta. Det andra som jag trodde skulle eventuellt kommenteras var det förhållandet att moderaterna i IDU ställer upp bakom Kissingerrapportens lösningar när det gäller Centralamerika. Och det är minsann inte svensk utrikespolitik! Det finns mycket annat att exemplifiera med, som jag skulle ha trott att Carl Bildt ville debattera. Men han har nu en gång sin strategi — en utrikespolitik i riksdagen, en annan ute i busken.

Herr talman! Låt mig nu först beröra detta med de konstiga orden. Ordet apart innebär väl att jag är något vid sidan om eller på något sätt inte är riktigt med på de fyra övriga partiernas debatt — på deras villkor. Och jag står fast vid att jag inte tänker inlåta mig på en debatt på de villkoren. Jag har tagit upp ett av de stora problemen i dag — Centraloch Latinamerika, där det begås gigantiska brott mot de mänskliga frioch rättigheterna. Bakom detta står en väl rustad stormakt. Det finns ett ideologiskt mönster i att detta kan pågå. Det är en förklaring till underutvecklingen och förtrycket i denna stora region. Man måste, Sture Ericson, tala om sakernas tillstånd sådant det är och icke linda in det i till intet förpliktande fraser och paroller. Då står jag naturligtvis vid sidan om den debatt ni för, men det skäms jag inte för. Jag kommer att fortsätta att tala om vari problemen består.
Herr talman! Sture Ericson lät sig tydligen i allt väsentligt nöja med att jag hänvisade till min replik den 16 mars förra året som svar på de argument som han i dag upprepat. Därmed är väl större delen av den debatten avförd; det borde den ha varit redan för ett år sedan. Sture Ericson tog dock upp två som han sade nya punkter, som inte tidigare varit diskuterade. Den första gällde att det har påpekats att bilden utomlands av svensk säkerhetspolitik under de senaste månaderna har fått en mera differentierad karaktär. Sture Ericson säger att det är intolerabelt att nämna detta i den svenska debatten. Jag tycker att det är viktigt att vi med stor noggrannhet följer biiden av vår svenska säkerhetspolitik i utländska medier och hos utländska politiker — det bör bilda utgångspunkt för våra egna ansträngningar att förklara vad det faktiskt handlar om. Jag tror att det i dag finns en större anledning att utåt förklara de olika dragen i svensk säkerhetspolitik än vad som kanske var fallet för ett eller två år sedan. Vi lever i en delvis ny situation, vi möter nya frågor — det är inte säkert att vi alltid har självklara svar på de frågorna. Det bör vara andra riksdagsledamöter än Sture Ericson obetaget att ta upp den typen av materia. Den andra punkt Sture Ericson refererade till — vilket jag inte riktigt förstod — gällde Kissingerkommissionen och Centralamerika. Jag kan lugna Sture Ericson med att Nic Grönvall senare under debatten kommer att ta upp den problematiken. Sture Ericsons övergripande anklagelse var att vi — och enkannerligen jag — på något sätt driver en politik i den s.k. busken — vilket är ett nedlåtande uttryck för allt som äger rum utanför denna kammare — och en annan politik här. Jag tror att det är en ogrundad anklagelse, men jag tar hellre åt mig den anklagelsen än en anklagelse att bedriva buskagitation även i kammaren, för det är faktiskt vad Sture Ericson ägnar sig åt.
Herr talman! Först till Bertil Måbrink. Jag tyckte faktiskt att Bertil Måbrink sade en hel del förnuftiga saker om Centralamerika — det skall han ha beröm för. Jag hade varit mera imponerad om han hade hållit ett anförande om Polen eller Afghanistan. Carl Bildt känner inte till att hans partiordförande var i Madrid i slutet av februari och där ställde upp bakom Kissingerkommissionens förslag som gäller Centralamerika. Han vill tydligen över huvud taget inte diskutera den saken här i kammaren. Det hedrar något Carl Bildt att han inte vill det, höll jag på att säga. Men är ni nu medi denna reaktionära, svarta international, så vore det ju ännu mera hedervärt om ni reserverade er mot beslut som ni kanske inte tycker är så särskilt förnuftiga. Här i kammaren säger Ulf Adelsohn att han står bakom Contadoragruppens politik. I Madrid ställde han sig bakom Kissingerkommissionens rapport. När det gäller frågan om Carl Bildts partiledares uppfattningar om vad som pågår i den amerikanska debatten kan jag citera det som stod att läsa i DN i lördags: ”I USA har jag mött frågan om Palme släppt iväg ryska ubåtar. Jag säger inte att det är den officiella amerikanska ståndpunkten men misstanken finns hos den andra stormakten.” Detta stod alltså att läsa i DN i lördags. I State Department i Washington har man aldrig hört talas om den här uppfattningen som Ulf Adelsohn tillskriver amerikanarna. Den har de bara läst om i svenska tidningar. Men vi vet ju alla att sådana här uttalanden av oppositionsledaren i svensk press refereras av världspressen, som är intresserad av ubåtshändelserna. Det blir ett etablerat faktum att man tror så i USA. Detta är att utså misstro mot regeringen Palme. Det anser tydligen moderaterna vara fullt tillåtligt, när de bedriver denna s.k. utrikespolitik. Det är beklagligt att Carl Bildt, som ändå är en välformulerad företrädare för den moderata utrikespolitiken, avstår från att debattera dessa saker här i kammaren.

Herr talman! Såsom en slutkommentar till detta replikskifte om en enig — till skillnad från en socialistisk — utrikespolitik vill jag bara säga att IDU-resolutionen var ett stöd för Contadoragruppen. Det verkar som om Sture Ericson har läst på dåligt. Herr talman! Jag tänkte i mitt anförande något beröra den del av utrikespolitiken som är vår biståndspolitik. Utvecklingen i en lång rad av programländerna för svenskt bistånd är ytterligt ogynnsam. Torka, missväxt och den internationella lågkonjunkturen är orsaker. Men förklaringen till det uteblivna framåtskridandet för folkflertalet är inte bara att söka i yttre orsaker. Många av statsledningarna har fört en utvecklingspolitik som missgynnat den jordbrukande befolkningen och tenderat att hålla en stadsboende byråkrati under armarna. I alltför många av de från kolonialism befriade staterna avtecknar sig nya totalitära samhällen. I alltför många länder är medborgarna till för de makthavande. Valet av en utvecklingspolitik som baserar sig på centralstyrning och planhushållning är i själva verket nära anknutet till den styrande elitens rädsla för att ekonomisk frihet skall leda till pluralism och alternativa maktcentra. För att befästa sin egen politiska makt söker man att kontrollera också ekonomin och produktionen. Marxism-leninismen tillhandahåller en politisk lära i vilken ingen maktdel ning behöver ske. I länder där mer än 80 26 av befolkningen bor på landsbygden och är småbrukare satsar de styrande på statsfarmer och en tvångskollektivisering av jordbruket. Som i alla andra länder där denna jordbrukspolitik prövats faller livsmedelsproduktionen drastiskt. En permanent missväxt uppkommer. Då de socialdemokratiska regeringarna har koncentrerat huvuddelen av det svenska biståndet till u-länder med socialistisk ekonomi, blir dessa länders kris också en kris för svensk biståndspolitik. Frågan måste ställas, om det över huvud taget är meningsfullt att bedriva utvecklingssamarbete med länder, vilkas utvecklingsstrategi inte kan förväntas leda till resultat, som motsvarar något av de fyra målen för svensk biståndspolitik: ekonomisk tillväxt, ekonomisk och social utjämning, oberoende samt demokratisk utveckling. Erfarenheten visar nämligen att biståndets effektivitet inte minst beror av hur mottagarlandets ekonomi i övrigt fungerar. Verklighetsfrämmande ekonomisk politik, misshushållning med egna resurser, korruption och andra missbruk kan omintetgöra de mest generösa biståndsansträngningar. Där svenskt bistånd spelar en verkligt stor roll har vi ett ansvar också i sådana hänseenden. Blir det verkningslöst till följd av vad mottagarlandets myndigheter gör eller underlåter att göra, bör biståndsprogrammet omprövas. Detta ligger i båda parters intresse. Intressant och positivt i detta sammanhang är den promemoria som utarbetats av SIDA:s lantbruksbyrå i samråd med övriga nordiska biståndsgivare och som ger en samlad nordisk syn på jordbrukspolitiken i södra Afrika. Detta papper framlades vid SADCC-konferensen i Lusaka i början av februari. Jag ser denna åtgärd som ett exempel på den typ av dialog som är nödvändig att föra i utvecklingssamarbetet. Sedan återstår att se vilket resultat initiativet får. Sker ingen ändring i en icke fungerande utvecklingsstrategi kan biståndet växlas över till hjälp i andra former, t.ex. genom enskilda organisationer, katastrofbistånd eller genom en satsning på sådana basbehov som utbildning och hälsooch sjukvård. Erfarenheten visar, herr talman, att en bestående ekonomisk utveckling måste baseras på en politik som stimulerar människornas egna produktiva ansträngningar och eget ansvarstagande. Härför krävs ett ekonomiskt system som ger ekonomiska incitament och personlig rörelsefrihet åt den enskilde. Ett samhälle som ger inflytande åt individen är en förutsättning för att de uppsatta utvecklingsmålen skall kunna uppfyllas. En demokratisk samhällsutveckling och en ekonomisk utveckling som leder till framåtskridande för de fattiga går hand i hand. Tländervalet måste därför, vid sidan av fattigdomskriteriet, även demokratimålet lyftas fram. Sådana u-länder som slår vakt om de mänskliga rättigheterna och strävar efter en demokratisk utveckling för både män och kvinnor bör prioriteras. Vi måste i det sammanhanget se en demokratisk samhällsutveckling som en dynamisk process. Demokrati uppstår inte över en natt. Det är emellertid uppenbart att det är möjligt att avgöra huruvida ett visst land är på väg i demokratisk riktning, eller om det fjärmar sig från målet. Inställningen till mänskliga rättigheter är ofta avgörande för en sådan bedömning. I Europarådet har antagits en resolution som handlar om frågan om biståndspolitik och mänskliga rättigheter. I den uppmanas medlemsländerna att som huvudmålsättning för biståndssamarbetet ha inte bara ett tillgodoseende av den fattiga befolkningens basbehov utan också att framsteg måtte görasi respekten och skyddet för politiska och mänskliga frioch rättigheter. Europarådets medlemsländer uppmanas att särskilt stödja sådana fattiga länder som söker främja en demokratisk samhällsutveckling. De uppmanas också att utöva diplomatiska påtryckningar och, om nödvändigt, minska det statliga biståndet till sådana länder där förföljelse, förtryck och systematiska övergrepp mot de mänskliga rättigheterna förekommer. Den västtyska förbundsdagen har beslutat att anta Europarådets riktlinjer som gällande också för den västtyska biståndspolitiken. Det vore värdefullt att veta den svenska regeringens inställning i denna fråga. Ämnar man i ministerrådet stödja den parlamentariska församlingens rekommendation? Det är på tiden att regeringen överger den tystnadens politik som så ofta får råda när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter i programländerna för svenskt bistånd. Vad kommer det sig att den regering som är snar att fördöma kränkningar av mänskliga rättigheter i andra länder så gärna tiger när det gäller övergrepp och förföljelse i de svenska programländerna? Innebär pågående biståndssamarbete att något slags frizon inrättas gentemot länderna i fråga? Tvärtom borde biståndssamarbetet öka Sveriges möjligheter att föra en konstruktiv dialog med programländerna. Tystnaden i fråga om brotten mot FN-stadgan och undertryckandet av de mänskliga rättigheterna i Vietnam är generande, likaså de halvhjärtade försöken att förklara förföljelser av miskitoindianerna i Nicaragua. När det gällde massakrerna i Matabeleland var det SIDA:s styrelse som fick säga ifrån. Sverige har en lång tradition av att vilja värna om frihet, demokrati och hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Sverige är också bundet av internationella konventioner att föra en sådan politik. Detta åtagande bör gälla också vårt biståndssamarbete.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att inte heller Margaretha af Ugglas har klart för sig vad hennes partiledare beslutar när han reser till Spanien för att träffa Francos förre informationsminister. Jag läser innantill i den resolution som International Democrat Union antog den 18 februari 1984. Först den engelska texten: ”The IDU supports the concept of the U.S. Bipartisan Commission as the first positive global approach to these questions.” I min fria översättning lyder den: IDU stöder Kissingerkommissionens uppfattning som ett första positivt allmänt grepp om de här frågorna. Jag förstår att ni inte vill kännas vid den här uppfattningen, men jag har dokumenten här. Det finns ingen svensk reservation till texten, så jag tar för givet att Ulf Adelsohn och moderaterna står bakom den. I varje fall har de haft gott om tid på sig att distansera sig från texten. Jag tror att det är sådana här och andra moderata uppfattningar som gör att när man frågar väljarna, vilket parti de anser bäst kan föra Sveriges talan i internationella sammanhang, är det bara 4 76 som svarar moderaterna. Och av de moderata väljarna är det bara 18 76 som anser att deras eget parti är bäst när det gäller utrikespolitiken, medan hela 39 96 av dem vill ha en socialdemokratisk utrikespolitik. Är inte de här siffrorna en indikation på att någonting har gått snett i ert agerande när det gäller internationella frågor?
Herr talman! I moderata samlingspartiet har vi god erfarenhet från 1970-talet av att det tar tid att slå igenom i väljaropinionen och att föra ut vår politik. Vi har också erfarenhet av att med tålamod och hårt arbete går det. Vi kan konstatera den uppslutning vi nu har inom den svenska väljarkåren, och jag är alldeles övertygad om att detta kommer att gälla även på det utrikespolitiska området och att de siffror Sture Ericson refererar till redan är gamla och kommer att förändras. Jag vill emellertid ta tillfället i akt för att nämna något för Sture Ericson, eftersom han bara uppmärksammar studentförbundets och partiets internationella samarbete. Det finns också ett samarbete på kvinnoområdet, och organet för detta heter Europeiska kvinnounionen. Den började redan 1953 och är en sammanslutning av moderata, högersinnade och kristdemokratiska kvinnor i hela Europa. Organisationen startades av österrikiska kvinnor när deras land fortfarande var under ockupation av ryssarna. De kände ett starkt behov av att få kontakt med likasinnade kvinnor i de fria, demokratiska länderna. Det skulle glädja mig, om Sture Ericson i fortsättningen också uppmärksammade Europeiska kvinnounionen i sina inlägg i kammaren.
Herr talman! Jag har inga av de resolutioner som ni har antagit vid den konservativa kvinnounionens möten, men hade jag det är jag orolig för att jag också där skulle hitta saker i stil med stödet för Kissingerkommissionen, som tydligen var helt obekant för både Margaretha af Ugglas och Carl Bildt. Jag tror faktiskt, Margaretha af Ugglas, att får ni bara tid på er att föra ut de uppfattningar ni har i internationella frågor — jag hoppas verkligen att ni ägnar stor kraft åt detta — kommer det att bidra till en snabb nedgång i era väljarsympatier. Jag är fullständigt övertygad om att exempelvis det stora flertalet av de ungdomar som nu eventuellt lutar åt att rösta på moderaterna inte har den blekaste aning om vilken ärkereaktionär politik ni sluter upp bakom i IDU. Och jag är fullständigt övertygad om att de inte ställer upp för de uppfattningar som ni har fört ut, inte här i kammaren men ute hos den breda allmänheten. Jag tänker exempelvis på att ni beträffande nedrustningsfrågor och frysresolutionen går på Reaganlinjen fullt ut. Vi skall faktiskt hjälpa er med att föra ut de uppfattningar ni har i internationella frågor, och det kommer ni att tappa väldigt många röster på, speciellt bland de yngre väljarna.
Herr talman! Sture Ericson motsäger sig själv. I sitt huvudanförande förutspådde han att Carl Bildt skulle dra in i Arvfurstens palats. Jag kan inte se annat än att det tyder på såväl en stor moderat valframgång 1985 som en borgerlig valseger 1985. Jag delar hans uppfattning och hans förhoppningar och tackar för dem.

Herr talman! ”Om du vill fred, så rusta dig för krig!” Så lyder ett gammalt romerskt talesätt. I tillämpning ledde det till romarrikets fall. I spåren efter denna tes har under årens lopp bara följt krig och blodsutgjutelser. Trots detta hålls — blint och utan eftertanke — denna falska kliché levande av politiska och militära ledare världen över. Med nuvarande ökningstakt beräknas världens militärutgifter överstiga tusen miljarder dollar inom loppet av några år. Det internationella läget är i dag allvarligt. Förhållandet mellan supermakterna är sämre än på många år. Det präglas av djup misstro och ökad konfrontation. Den konstruktiva dialogen har upphört. Militära konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter fortsätter oförminskat runt om i världen. I Europa placeras f.n. ut en ny och farlig generation kärnvapen i både öst och väst. Många samhällen militariseras i allt högre grad. Denna utveckling har också satt sina spår i det internationella nedrustningsarbetet. Inga viktigare avtal om rustningsbegränsningar — än mindre om nedrustning — har slutits på många år. Vi upplever nu hur människors oro för ett kärnvapenkrig starkt har ökat i Europa och USA. Denna fruktan har främst sin grund i tal om förberedelser för att ”utkämpa” och ”vinna” ett kärnvapenkrig. Utvecklingen av sådana kärnvapenstrategier är oroväckande. I ett kärnvapenkrig finns bara förlorare. Också USA:s och Sovjets ledare medger numera detta. Men utvecklingen går snabbt, och situationen förändras ständigt. I det förflutna har förändringarna inom kärnvapenteknologin kommit var för sig. I dag kommer de i större paket. Det första steget gick från relativt primitiva atombomber till kärnvapen med långt större förstörelsekraft. Nästa steg gick från kärnvapen med en stridsspets till kärnvapen med flera stridsspetsar. Inget av dessa steg förändrade den grundläggande idén att kärnvapenkrig inte kan vinnas. Men den nu förestående teknologiska utvecklingen hotar att undergräva tanken att ett kärnvapenkrig inte kan vinnas. Före detta sekels utgång kan vi nämligen få uppleva en utveckling av ny teknologi och införandet av nya vapensystem, såsom anti-satellitvapen, kärnvapenstridsspetsar med ökad precision, medel för förbättrad anti-ubåtskrigföring och försvar mot ballistiska missiler. En kapprustning i rymden ter sig i dag särskilt hotfull. I mars förra året meddelade president Reagan att USA skulle inleda ett forskningsoch utvecklingsprogram för ett ”vattentätt” missilförsvar. Fiendens missiler skulle förstöras innan de nått sina mål. Hotet från Sovjets strategiska kärnvapenmissiler skulle slutligen avvärjas. Förslaget kan leda till att rymdbaserade laservapen utvecklas. Detta skulle få allvarliga konsekvenser. Ett utvecklat rymdlasersystem skulle kunna ”slå ut” satelliter ögonblickligen och utan förvarning. Ett sådant hot leder till att andra stater dras med i jakten på liknande vapensystem. Särskilt hotfullt är att en helt ny tidsskala införs. Den tid som förflyter mellan ett anfall och dess första allvarliga verkningar räknas i dag i minuter. Den tiden kommer med införande av laservapen att krympa till bråkdelar av en sekund. En utveckling av röntgenlaser är i dag mest aktuell. Utplacering av sådana vapen i rymden skulle innebära ett brott mot 1963 års partiella provstoppsfördrag och 1967 års internationella rymdfördrag. Laservapen i rymden som försvar mot anfallande missiler skulle också undergräva 1972 års fördrag om anti-ballistiska missiler. Detta är utan tvivel en mörk bild. Situationen är hotfull men därför inte hopplös. Det finns hoppfulla tecken. Låt mig bara nämna några av dem: 1. Fredsopinionen fortsätter envetet sitt arbete mot den vanvettiga kärnvapenkapprustningen. 2. Allt fler inser hur bräcklig den internationella säkerheten och freden är när den vilar på kärnvapenavskräckningen. Kärnvapnens roll ifrågasätts alltmer. 3. Stockholmskonferensen kan ses som en försiktig öppning i ett dödläge där inga förhandlingar om rustningsbegränsningar och nedrustning mellan supermakterna pågick. Dialogen kom i gång på nytt — om än trevande. 5. De två supermakterna verkar vara beredda att seriöst förhandla om ett fullständigt förbud mot kemiska vapen i nedrustningskonferensen i Geneve . Hur ser då regeringens politik för fred och nedrustning ut? Vår fredsoch nedrustningspolitik måste bygga på en helhetssyn på internationell säkerhet. De växande hot som kärnvapenkapprustningen direkt riktar mot vår säkerhet har ökat kraven på de icke-militära medlen inom ramen för vår säkerhetspolitik — och inte minst fredsoch nedrustnings politiken. Den klassiska socialdemokratiska vägen att söka politiska — inte militära — lösningar på konflikter är i dag viktigare än någonsin. Den nu vägledande principen för internationell säkerhet är avskräckningsdoktrinen. Denna doktrin måste ersättas av en trygghet byggd på gemensam överlevnad i stället för på hot om ömsesidig förintelse. Staterna kan inte längre söka vinna säkerhet på varandras bekostnad. I kärnvapenåldern kan säkerhet uppnås bara genom samarbetsåtgärder. Detta är den gemensamma säkerhetens filosofi. Den lägger tonvikt på förtroendeskapande, avspänning och fredlig konfliktlösning samt nedrustning. Regeringens politik för gemensam säkerhet följer två huvudvägar: Avspänning och förtroendeskapande åtgärder har särskild betydelse för Europa. Sverige fortsätter därför att inom Stockholmskonferensen tillsammans med de neutrala och alliansfria länderna aktivt verka för förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder. Dessa handlar konkret om såväl informationsutbyte som begränsningar av militära operationer av skilda slag. Konferensen utgör också första steget i en nedrustningsprocess. Frågorna om att söka få till stånd en kärnvapenfri zon i Norden och en korridor fri från slagfältskärnvapen intar en central plats i regeringens arbete. Huvudsyftet med en kärnvapenfri zon är att minska kärnvapenhotet mot de nordiska länderna. Men upprättandet av en sådan zon kan också ses som en del av en process för att hindra kärnvapenkapprustningen och avvärja risken för kärnvapenkrig. En kärnvapenfri zon i Norden skulle också tjäna som en viktig förtroendeskapande åtgärd. Förverkligandet av en zon förutsätter ett tålmodigt arbete och en lyhörd dialog mellan de nordiska länderna. Det stora intresset och stödet för en zon bland breda grupper i de nordiska länderna utgör ett viktigt stöd för detta arbete. Förverkligandet av en korridor fri från slagfältskärnvapen i Centraleuropa skulle betyda att kärnvapentröskeln höjdes. Riskerna skulle därmed minska för att kärnvapen snabbt dras in i en väpnad konflikt. Ett korridorarrangemang skulle också vara en förtroendeskapande åtgärd, som i sin tur skulle få positiva återverkningar på andra områden. Ett åtagande från alla kärnvapenstater om icke-förstaanvändning av kärnvapen skulle också utgöra en betydande förtroendeskapande åtgärd. Sverige har i FN:s generalförsamling stött resolutioner om icke-förstaanvändning. Samtidigt har vi klargjort att sådana åtaganden underlättas om det råder en balans i fråga om konventionella styrkor mellan militärblocken. En sådan balans bör komma till stånd på en lägre och inte en högre nivå. Hur driver vi då arbetet för rustningsbegränsning och nedrustning? Ett fullständigt provstoppsavtal utgör den naturliga inledningen till en nedrustningsprocess på kärnvapenområdet. FN:s generalförsamling har givit högsta prioritet åt ett sådant avtal. Det skulle väsentligt försvåra införandet av nya kärnvapen i supermakternas arsenaler. Ett fullständigt provstoppsav tal skulle visa att kärnvapenstaterna tar sina avtalsförpliktelser på allvar. Det skulle också bidra till att hejda kärnvapenkapprustningen och att förhindra att kärnvapen sprids till nya länder. I juni förra året lade Sverige i nedrustningskonferensen i Gen&ve fram ett förslag till ett sådant fullständigt avtal. Hänsyn hade därvid tagits till den tidigare behandlingen av frågan och olika länders positioner. Vår ambition var att presentera ett förslag som kunde utgöra underlag för seriösa förhandlingar. Förslaget fick också ett positivt mottagande i breda kretsar. Supermakterna — främst Förenta staterna — har dock ännu inte visat någon uppriktig vilja att förhandla om ett sådant avtal. Vi beklagar detta. Den kvalitativa kapprustningen med tonvikt på nya generationer av kärnvapen måste stoppas. Därför lade Mexico och Sverige under höstens generalförsamling ånyo fram en resolution om frysning av kärnvapen. Trots församlingens mycket starka stöd har en frysning ännu inte kommit till stånd. En kärnvapenfrysning framstår i dag som alltmer angelägen, inte minst för att förhindra en ytterligare försämring av kärnvapensituationen i Europa. En central fråga för att tygla kapprustningen är en begränsning av den militära forskningen och utvecklingen. På initiativ av Sverige arbetar nu en FN-studie med denna fråga under ledning av en svensk ordförande och framlägger sin rapport till höstens generalförsamling. Vi kommer aktivt att följa upp resultatet av denna studie. Genom kriget mellan Iran och Irak har vi fått en ny påminnelse om vikten av ett allomfattande förbud mot kemiska vapen. Förhandlingarna i nedrustningskonferensen i Genåve om ett förbud mot kemiska vapen har pågått sedan slutet av 1960-talet. Flertalet tekniska problem i denna mycket komplicerade förhandlingsmateria är nu lösta. De två supermakternas positioner har närmat sig varandra. De synes beredda att seriöst förhandla om ett sådant avtal. Sverige har fått förtroendet att leda förhandlingarna om ett förbud mot kemiska vapen. Ett avtal om totalt förbud mot och förstörelse av kemiska vapen skulle utgöra en viktig nedrustningsåtgärd. En nedrustningsåtgärd som måste behandlas med förtur är att förhindra en kapprustning i rymden. En sådan kapprustning hotar att dra supermakterna ini en ny farlig rustningsspiral. Det gäller att stoppa denna utveckling innan de politiska och finansiella investeringarna i nya vapen blir för stora. I annat fall kommer detta säkert att misslyckas. Kryphålen i gällande avtal måste täppas till. Beslut måste tas om vilka rymdsystem som skall förbjudas. Förbud mot anti-satellitvapen måste ges förtur. I arbetet för fred och nedrustning kan vi glädjas åt den breda och vitala fredsopinion som vuxit fram under de senaste åren. I höstas demonstrerade under en enda vecka mellan 4 och 5 miljoner människor mot gamla och nya kärnvapen i Europa. Opinionsarbetet mot rustningarna fortsätter bland alla grupper av människor. Fredsopinionen är i dag en viktig politisk faktor som inga politiker kan negligera. En politik för fred och nedrustning förutsätter ett konstruktivt och metodiskt arbete. Den kräver också att varje möjlighet och varje initiativ inom nedrustningsområdet måste prövas. Därför: ”Om Du vill fred — arbeta för och förbered Dig för fred.”